Herr talman! Jag vill bara säga till herr Eriksson i Arvika att jag förstår undanmanövern, för den är välmotiverad — så långt kan jag t.o.m. sträcka mig.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag tycker att det här var en utmärkt motion, som hade varit värd ett bättre öde än att avslås.

Jag är, liksom utskottet, medveten om att arbetsmarknadens parter i hög grad inser problematiken och känner ansvaret. Men där är man på sina håll lika fångad som vi brukar vara här av föreställningen att det är en sak för arbetsmarknadens parter och inte för riksdagen — en övertro på dessa parters förmåga och möjligheter att lösa problemen. Vad man gärna förbiser är att staten är en stor företagare.

När jag säger relativ frihet vill jag framhålla för utskottet att vi i dag inte har någon absolut frihet. Det förslag som herr Augustsson och hans kamrater framför om utredning är inte tillnärmelsevis så långtgående rent principiellt och formellt som vår nuvarande arbetslagstiftning om arbetsdomstol etc., för att inte tala om den lag vi beslöt om i våras och som nu har visat sig vara utomordentligt viktig. Jag förstår att vi inte får något beslut i dag annat än på utskottets linje. Jag har begärt ordet för att understryka att jag tycker att motionärerna varit ute i ett angeläget ärende. Det skulle förvåna mig mycket om inte den här frågan kommer upp ganska snart igen, ty det brådskar verkligen att någonting görs. Vi är snart inne i planeringen av en ny avtalsrörelse, och vi har jätteproblem. Det har hissats nya signaler från visst håll på arbetsmarknaden, men tiden rider snabbt och vi har väl knappast råd med ytterligare en omgång av det här slaget som vi haft på senare tid. Det är nämligen inte särskilt rekommendabelt för vårt demokratiska liv att behöva arbeta på det sätt vi har gjort. Till sist kan jag, herr talman, inte underlåta att nu som vid ett par tidigare tillfällen kommentera det särskilda yttrande som en av våra kolleger från vpk-sidan har gjort i anslutning till motionen och utskottets yttrande. Herr Hallgren tror att en inblandning av det här slaget skulle leda till större svårigheter för de lågavlönade. Tror verkligen herr Hallgren att vi, om samhället inte alls hade blandat sig i lönepolitiken och det sociala tänkandet, skulle ha haft en bättre situation för lågavlönade? Kan den strängt taget vara sämre än den är för dem som är värst utsatta? Så säger man att de lågavlönades situation inte skall klaras med en omfördelning mellan löntagarna inbördes utan genom att man tar ut en större del av företagens vinster. Det är ju en helt orimlig slutsats, när vi tar 80 å 85 procent av vårt välstånd som löner — ersättning för arbete och tjänster åt varandra — att vi genom att skava litet på företagsvinsterna skulle kunna skapa en ny situation för de lågavlönade. Med det mönster vi haft hittills skulle en ökande press på företagsamheten bara leda till att de som nu är gynnade skulle förse sig ytterligare. Det enda som kan lösa detta problem är en reell omfördelning löntagarna emellan. Följaktligen måste jag konstatera att herr Hallgren står på deras sida som inte vill gå i realistisk clinch med den problematik det är fråga om, som smiter undan den grundläggande frågeställningen, uppenbart i tro att han gynnar en strategisk politik som han delar. Enligt min uppfattning kan ingenting vara orimligare än att ta ställning till dagens djupa problematik genom att fly undan med spekulationer om vem som i en långt avlägsen framtid skall äga våra produktionsmedel osv.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Persson i Stockholm om den här frågan — jag tror inte att våra synpunkter går så väldigt mycket isär. Herr Persson säger att motionärerna är ute i ett viktigt ärende. Det har vi aldrig förnekat. Vi har lämnat en klar deklaration från ett enigt utskott om varför vi inte anser oss kunna biträda motionen, och det har jag redovisat. Jag tror fortfarande att det är bättre att enighet nås frivilligt än att man lagstiftar om enighet. Huruvida ett enigt utskott har en övertro på löntagarorganisationerna eller inte, det får framtiden utvisa.
Herr talman! För att undvika missförstånd måste jag till herr Eriksson i Arvika säga: Vi har icke begärt lagstiftning. Det gäller icke lagstiftning eller frihet. Det gäller en undersökning om möjligheterna för de egna organisationerna att komma överens om ett gemensamt lönepolitiskt program och icke lagstiftning.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av herr Perssons i Stockholm anförande, där han framförde vissa synpunkter på mitt särskilda yttrande.

Man har ju en fullkomligt felaktig inriktning på den fackliga politiken. Den dirigeras rent ut sagt från regeringshåll, och man tar endast hänsyn till vad som finns inom ramen för det kapitalistiska samhällets resurser. Där har man inte gjort någon avgränsning för exempelvis vinsternas stigande. De kan stiga hur mycket som helst, men man resonerar om just den del som man anser vara till för att fördela mellan löntagarna. Det är en ideologi och en logik som vi över huvud taget inte kan acceptera. Dessa två stora organisationer som nu talar om ett mera intimt samarbete — LO och TCO =— har ju helt accepterat den här arbetsköparideologin. Det gäller exempelvis detta utvecklingsråd, där man samarbetar med SAF. Det är alltså LO, TCO och SAF som samarbetar där, och inriktningen är en ökad produktivitet och en ökad arbetstillfredsställelse. Det är ju två saker som är helt oförenliga i nuvarande läge. Under ett annat samhällssystem skulle det givetvis gå, om man hade hela produktionsresultatet att disponera över, men så länge man inte har det kan man heller inte resonera om detta. Vidare försöker man övertyga medlemsmassorna ute i fackföreningarna om att detta är riktigt. Det är en ren indoktrineringskampanj som man kör för att få så stora förutsättningar som möjligt att genomföra regeringens politik så att också lönepolitiken skall styras av den. Jag anser det inte vara riktigt att på detta sätt ytterligare centralisera den fackliga rörelsen. Man har kanske tänkt ett samgående av de stora huvudorganisationerna i framtiden, men det skulle betyda ett dilemma för medlem marna, så länge den fackliga rörelsen inte har fått en helt annan inriktning. Jag delar inte uppfattningen att fackföreningsrörelsen skall arbeta på det sätt som motionärerna tänkt, och jag kan inte göra det med mindre än att rörelsen i sin helhet får en socialistisk inriktning och verkligen går in för att bekämpa kapitalet och monopolkapitalismen. Förr kan jag inte acceptera en sådan mastodontorganisation.

Jag tycker att både Yngve Persson i Stockholm och andra som talar för detta förslag borde ha analyserat litet närmare vad som hände under den senaste stora strejkrörelsen. Herr Persson sade att vi inte har råd att fortsätta längre på denna väg; vi har inte råd med sådana avtalsrörelser som vi hade senast. Då vill jag säga att medlemmarna säkerligen anser att de inte har råd att längre föra sådana lönerörelser som resulterar i direkta nederlagsuppgörelser vilka inte ger något som helst utbyte reallönemässigt. Det har de nämligen inte gjort. Ett faktum är — och det har flera fackföreningsombudsmän konstaterat — att den centrala lönerörelsen i år redan från början gav en reallönesänkning. Vissa grupper inom transportområdet har t.ex. inte fått ett enda öre utöver vad den centrala lönerörelsen gav. Eftersom den var centralt sluten har den helt enkelt stoppat möjligheterna till lokala förhandlingar. Tidigare var fackföreningsrörelsen mera demokratisk. Då hade medlemmarna möjligheter att ställa krav. Nu preciseras kraven centralt. Medlemmarna hade tidigare också möjligheter att vid allmänna omröstningar säga ifrån huruvida de ville anta ett förslag till uppgörelse eller inte. Nu har de ingenting att säga till om i det fallet. Det har gått så långt att de stora massorna helt enkelt har resignerat. Om man fortsätter på den linjen kan resultatet bli nya strejkvågor, väsentligt starkare och mera genomgripande än de vi haft hittills — och som alla vet skakade ändå strejkrörelsen 1969—1970 hela samhället. Herr talman! Med dessa ord tror jag mig ha tolkat vad vi menar att fackföreningsrörelsen skall ha för inriktning och hur den skall agera. Som den nu agerar, och med den inriktning den nu har, kan vi inte acceptera en ytterligare centralisering.
Herr talman! Jag tror inte det lönar sig att ta upp en debatt. Jag ville bara till protokollet peka på vilken haltlös uppläggning Hallgrens särskilda yttrande har. Då han betraktar det som ett fel att regeringen dirigerar lönepolitiken vill jag bara säga att det kanske vore önskvärt att statsmakterna gjorde det i högre grad. Har jag någon kritik på den här punkten så gäller den just att man inte i högre grad skaffar sig ett samhälleligt inflytande över denna väldiga process som fördelar svenska folkets välstånd. Herr Hallgren framställde det så att man inom fackföreningsrörelsen bara slåss inbördes och inte med företagarna. Herr Hallgren vet säkert att den bilden är helt falsk.

Herr Hallgren säger också att vi inte har råd med sådana här nederlagsuppgörelser. Då kunde han väl vara överens med mig om att det måste nya tag till — det är ju faktiskt det jag vill ha; jag är missnöjd med utvecklingen ur många synpunkter. Slutsatsen bör väl inte bli att vi skall fortsätta med vad han kallar ett misslyckande — min uppfattning är att det ändå inte är ett sådant nederlag även om jag tycker att vi kunde ha en mognare ordning. Låt mig allra sist säga att jag har varit förbundsfunktionär i 34 år, men jag kan inte påminna mig att medlemmarna någonsin har sagt att vi begärt för litet — däremot har de ansett att vi gjort upp på för dåliga villkor — så nog ställer vi krav som tillfredsställer medlemmarna. Det är då det gällt att förverkliga målsättningen som vi har lyckats mindre bra.
Herr talman! Herr Persson i Stockholm missförstod nog vad jag menade när jag sade att vi inte har råd med en sådan här uppgörelse till; han tyckte att jag då borde dela hans mening att man skulle ta nya tag. Men herr Persson och jag är ju inte överens om vilka tag som skall tas. Jag vill ha en aktivare lönerörelse, där medlemmarna själva får ställa krav och där medlemmarna får rösta om sina angelägenheter. De betingelser medlemmarna skall arbeta under skall de också själva kunna besluta om genom en allmän omröstning. Men så sker nu inte. Inom Metall har man inte haft en omröstning om ett avtal sedan strejken 1945, och liknande är förhållandena inom många andra förbund. Man har således tagit från medlemmarna deras rätt att själva bestämma vilka villkor de skall arbeta under, och det är ju det avgörande inom den fackliga rörelsen. Jag är övertygad om att det här betyder en ytterligare byråkratisering och en ytterligare centralstyrning, så att medlemmarna får än mindre att säga till om. Det är det avgörande för min uppfattning. Herr Persson har uppfattningen att staten kanske borde styra ännu mer på det här området. I sitt första anförande sade han att vi har en arbetslagstiftning, och han nämnde arbetsdomstolen och den nya lagen om anställningsskydd för äldre, men han nämnde inte mycket om de övriga lagar som finns och som hindrar de fackliga organisationerna att agera på ett riktigt sätt. Hur inverkar vid en storkonflikt den lagstiftning som finns på det här området, dvs. kollektivavtalslagen, lagen om arbetsdomstol och konflikdirektiven? De ställer sig ju helt på arbetsköparnas sida och avstänger även grupper som inte deltar i konflikten men som är indirekt berörda från arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknadsunderstöd över huvud taget. Är inte det någonting som borde ändras? Visserligen har vi inte begärt det i någon motion, men vi har påtalat det i andra sammanhang. Jag vill poängtera att mitt särskilda yttrande föranletts av att jag inte kan dela uppfattningen dels att det skulle vara förmånligt med en sammanslagning av eller en intimare samverkan mellan huvudorganisationerna, dels att staten anses vara neutral när det gäller löneförhandlingar. Det kan jag inte på något sätt gå med på.

Herr talman! Under en lång följd av år har vi från vårt parti mycket energiskt verkat för en avveckling av dyrortsgrupperingen i vårt land. Vi har lyckats när det gäller ortsavdragen, och kvar står nu sedan några år endast delar av lönegrupperingen. Därvidlag har den opinion som vi i hög grad bidragit till att skapa lett till att det blivit en minskning av antalet ortsgrupper och även en minskning av spännvidden totalt mellan högsta och lägsta dyrort. Jag vill i detta sammanhang erinra om den prisgeografiska undersökning som genomfördes för några år sedan och genom vilken man — till skillnad från vad som varit fallet med tidigare undersökningar — mer objektivt försökte klarlägga den faktiska standarden. Det visade sig genom denna undersökning att det inte finns några som helst motiv för en fortsatt dyrortsgruppering, bortsett från att det med hänsyn till avstånd och klimat även fortsättningsvis behövs speciella tillägg för övre Norrland. Detta är också den synpunkt som vi framhållit i vår motion. Utskottsmajoriteten uttalade, liksom man gjort tidigare, att dessa frågor bör tas upp i riksdagens lönedelegation. Detta skedde vid de överläggningar inom delegationen som förekom under hösten 1970. Men våra synpunkter vann då gehör endast till en viss del; lönedelegationen uttalade sig för att ortsgrupperna 3 och 4 borde avvecklas, något som också skedde vid 1971 års förhandlingar. Vårt krav på att hela lönegrupperingen borde avskaffas vann inget gehör; den socialdemokratiska majoriteten i lönedelegationen avstyrkte förslaget. Med tanke på ortsgrupperingens historia — den infördes genom ett riksdagsbeslut — anser vi på centerhåll att riksdagen inte på något sätt, vare sig formellt eller reellt, bör avstå från sin rätt att deklarera att lönegrupperingen i sin helhet bör avvecklas. Fler och fler har under de senaste åren insett att ortsgrupperingen av de statsanställdas löner är förlegad, och representanter för statstjänstemannaorganisationerna upplever det som en orättvisa att detta system kvarstår. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till den reservation som finns fogad till inrikesutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Fransson redan har sagt, att denna fråga har behandlats i riksdagen under många år och är en gammal bekant. Det finns inte mycket i sak att tillföra debatten. Det enda som har hänt sedan år 1970 är att moderata samlingspartiet har bytt åsikt och nu står på reservationen, vilket partiet inte gjorde i statsutskottets utlåtande nr 45 år 1970. Men det kan ligga någon konsekvens i detta ställningstagande, eftersom moderata samlingspartiet i samband med att vi behandlade frågan om förlängd giltighetstid för vissa kollektivavtal ville göra ett uttalande om hur avtalsverket skulle agera i dessa förhandlingar. Då ansåg utskottsmajoriteten att det inte kunde ankomma på riksdagen att ge direktiv av den art som motionärerna från moderata samlingspartiet begärde. Denna princip vidhåller utskottsmajoriteten. Vi anser nämligen att när riksdagen har delegerat löneärendena till lönedelegationen, ankommer det på denna att göra de avvägningar som erfordras i samband med förhandlingar. Herr Fransson säger att då det är riksdagen som har infört denna ortsgruppering, bör riksdagen också göra ett uttalande. Men vid det tillfället var riksdagen beslutande organ även i lönefrågor, medan den i dag har delegerat detta till lönedelegationen. Vi anser alltså inte att det finns skäl att frångå den ståndpunkt som riksdagen tidigare har intagit. Man kan väl notera, som herr Fransson redan har nämnt, att frågan var uppe i samband med årets avtalsrörelse, vilket ledde till att ytterligare en ortsgruppering avskaffades. Det heter för övrigt inte dyrortsgruppering nu utan ortsgruppering. Vid nästan varenda förhandling har alltså denna fråga varit uppe. Herr Fransson påstår att det är centerpartiet som har bedrivit denna propaganda. Det visar att han har mycket dåliga kunskaper om hur den fackliga rörelsen, åtminstone på landsbygden, har agerat i detta sammanhang. Men varje gång man skall avskaffa någon ortsgruppering, är det ju fråga om en avvägning mellan olika krav. Vi tycker nog att löntagarorganisationerna bör ta ställning i detta avseende. Ja, herr talman, innan jag slutar vill jag också säga, att den som tror att man löser problemet med löneskillnaderna mellan t.ex. Stockholm och landsbygden genom att avskaffa ortsgrupperingen för statsoch även kommunalanställda har en övertro på ortsgrupperingens inverkan. I gårdagens Aftonblad fanns en redovisning av medelinkomsten i de olika länen, Stockholm, Norrbotten, vissa delar av Västerbotten — inlandet — och Jämtland tillhör nu ortsgrupp 5. Mellan Göteborgs och Bohus län och Gotlands län, som båda tillhör ortsgrupp 4, är skillnaden 6 744 kronor i medelårsinkomst. Mellan Västmanlands län och Älvsborgs län är skillnaden 2 399 kronor. Den största årliga löneskillnad som för närvarande finns inom det statliga lönesystemet är 1 236 kronor i löneklass A 15. I A 5 är löneskillnaden 732 kronor, och i A 33 är den 432 kronor. Detta visar att löneskillnaderna kommer att finnas kvar och att de är beroende av helt andra saker än ortsgrupperingen.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

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Fagerlund sade, att förhandlingsrätten har införts sedan riksdagen fattade beslutet om införande av dyrortsgrupperingen, men detta bör i och för sig inte vara vägledande för huruvida riksdagen i dagens läge kan uttala en viljeinriktning om avskaffandet av lönegrupperingen.

Herr talman! Eftersom jag under en lång följd av år har varit motionär och debattör i denna fråga, vill jag även den här gången säga ifrån att jag kommer att följa reservationen. Herr Fagerlund sade att det är olika lönelägen på olika håll i landet. Det är väl riktigt, men det är inte detta som det är fråga om, utan vad som är avgörande för ortsgrupperingen är levnadskostnaderna. När vi gjorde en undersökning häromåret och fann att 29 orter låg på samma levnadskostnader som Stockholm, flyttades sju av dessa orter upp men de övriga 22 fick inte följa med. Vad säger de anställda i de orterna om detta? Nu har det framhållits, både i dag och tidigare, att riksdagen inte skall lägga sig i denna fråga, utan det skall de avtalsslutande parterna sköta. Självfallet är det de parterna som har det avgörande ordet. Det är också riktigt som utskottet erinrar, att riksdagen tidigare har godkänt den av utskottsmajoriteten och herr Fagerlund hävdade uppfattningen att riksdagen inte gärna i annan ordning än genom lönedelegationen bör ge uttryck för några med avseende på kommande förhandlingar bindande ståndpunktstaganden. Men riksdagen skall ändå, ehuru indirekt, påverka utvecklingen på detta område. Saken gäller inte att försöka bestämma över de avtalsslutande parterna, utan vad det är fråga om är att ge uttryck för en ståndpunkt och en mening som kan påverka avtalen, precis som herr Fransson här sade. Naturligtvis skall de avtalsslutande parterna själva kunna ta ställning utifrån de premisser som föreligger vid det aktuella tillfället. Detta är så självklart att det knappast behöver understrykas. Men om den ena parten framför en viss ståndpunkt, kan detta givetvis påverka den andra parten. Det kan därför inte vara oviktigt hur riksdagens lönedelegation ser på frågan om ortsgrupperingen. När delegationen vid sina sammanträden med avtalsverket skall framföra synpunkter även i denna fråga måste det för de delegerade — för lönedelegationen alltså — vara en styrka att veta var deras uppdragsgivare, dvs. riksdagen, står i det här fallet. Det är ju på det sättet ett demokratiskt system fungerar. Jag kan inte finna något felaktigt eller anmärkningsvärt i att riksdagen här ger till känna hur den i första hand anser att lönedelegationen bör se på frågan, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter herr Fagerlunds anförande känner jag behov av att med några korta ord motivera vårt ställningstagande i den här frågan. Jag kan instämma med dem som tidigare sagt att det är riksdagen som först 1919 och sedan i olika omgångar har fastställt dyrortsgrupperingen. Jag tycker inte att det är alldeles felaktigt att riksdagen har rättighet att yttra sig om en sak som den en gång har fastställt. Under slutet av 1940-talet och praktiskt taget under hela 1950-talet arbetade jag i en fackorganisation mycket träget och ihärdigt på att få bort dyrortsgrupperingen och de orättvisor som följde och följer med denna. Samma var förhållandet inom min hemstad, där vi hade en samarbetskommitté vad gällde statstjänstemännen. Vi försökte samla ett underlag för att påvisa orättvisorna i lönegrupperingen. Det är riktigt att vi då inte vann några större framgångar, men jag har under många år arbetat för att få bort orättvisorna, som följer med dyrortsgrupperingen. Lönedelegationen, som skall handha den här saken, är riksdagens organ. I och med att den är riksdagens organ är jag heller inte så där våldsamt orolig för att riksdagen i det sammanhanget säger sin mening. Detta var mycket kortfattat, herr talman, men jag har med det sagda velat deklarera mitt ställningstagande, och så snart det över huvud taget framförs krav på att avveckla ortsgrupperingen har jag svårt att underlåta att instämma däri.

Herr talman! Det är naturligt att riksdagen kan fatta beslut i vilken fråga som helst, herr Fransson, men här gäller det ju vilket som kan vara lämpligast. Bara några få ord till herr Westberg i Ljusdal. Han säger: Om en motpart i en förhandling för fram en synpunkt, sker detta för att påverka den andra parten i förhandlingarna. Då menar tydligen herr Westberg att vi i riksdagen skall ge direktiv till de fackliga organisationerna om vilka krav som dessa skall prioritera i den avtalsrörelse som kommer 1973. Jag tycker inte att detta är lämpligt. Det beror på att jag också arbetat fackligt aktivt inom en organisation, och jag har haft precis samma uppfattning som herr Oskarson om att ortsgrupperingen skall avskaffas. Men jag tycker att vi inom de fackliga organisationerna skall ha stor frihet, och vi är enligt min uppfattning på rätt väg när vi nu avskaffat ortsgrupperna 1, 2 och 3 och bara har ortsgrupperna 4 och 5 kvar. Låt oss också förhandlingsvägen lösa frågan om de kvarvarande två ortsgrupperna.
Herr talman! Visst får de fackliga organisationerna föra förhandlingarna så som de önskar. Ingen har sagt något annat. Men den part som företräder riksdagen bör ju också ha möjlighet att säga ifrån hur den ser på den här problematiken. Det är ju vad det är fråga om.
Herr talman! Är herr Westberg i Ljusdal då redo att utöver fackföreningarnas krav lägga ett slopande av dyrortsgrupperingen som ett extra påslag vid en förhandling?

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mer än att lämna en förklaring till att jag står bakom majoritetsskrivningen i det här betänkandet. Anledningen är helt enkelt den, som herr Fagerlund, utskottets vice ordförande, sade, att vi har gjort den bedömningen att riksdagen har delegerat den här frågan till riksdagens lönedelegation. Jag tror att jag bäst motiverar vårt ställningstagande genom att direkt citera en mening ur utskottets skrivning: ”Som motivering har anförts att riksdagen inte lämpligen i annan ordning än genom riksdagens lönedelegation bör ge uttryck för några med avseende på kommande löneförhandlingar bindande ståndpunktstaganden.” Detta är, herr talman, skälet till att jag har ställt mig bakom majoritetsskrivningen i den här frågan.

Herr talman! I motionen 1133 har vi hemställt att riksdagen beslutar att paragraf 4 i Kungl. Maj:ts arbetsmarknadskungörelse av den 3 juni 1966 med därefter vidtagna ändringar skall utgå ur kungörelsen samt att en allmän översyn företas av instruktionerna för arbetsförmedlingarna.

Paragrafens text har varit oförändrad sedan dess tillkomst 1907. Arbetsförmedlingens uppgift skall vara att spela en roll som utjämnare mellan utbud och efterfrågan på arbete i vårt samhälle. Den skall samtidigt vara neutral. Det är således detta som man brukar kalla den gyllene regeln.

Arbetsförmedlingen har aldrig kunnat garantera att det är den bästa möjliga arbetskraften som den förmedlar. Några sådana garantier kan rimligtvis inte ges. Paragraftexten beträffande arbetsförmedlingarnas inriktning när det gäller servicen till de arbetssökande är mera vag och opreciserad. Här är det fråga om det lämpligaste arbetet — inte det bästa möjliga arbetet, som det ju dikteras när det gäller arbetsköparnas rätt. Redan här kan man konstatera att de arbetssökande kommer i underläge gentemot arbetskö parintressena. Bedömningen av vad som anses vara det lämpligaste arbetet kan givetvis variera från fall till fall helt beroende på vem som gör bedömningarna. Det är ju arbetsförmedlingspersonalen som skall göra bedömningarna, och vi kan väl inte få en så likartad och så helt likadant arbetande arbetsförmedlingspersonal som skulle kunna ge exakt samma utbud om lämpligaste arbete. Jag för min del kan konstatera att så är inte fallet. Det är helt omöjligt. För arbetsköparna gäller fortfarande fritt val bland de arbetssökande. Den arbetssökande som inte anses önskvärd eller passande i företaget kan avvisas trots att den sökande har anvisats ett arbete från arbetsförmedlingarna. Uttrycket ”bästa möjliga arbetskraft” ur arbetsköparsynpunkt kan ges flera tolkningar. Det har förekommit, och troligen förekommer det än i dag, att arbetssökande inte antagits eller inte ansetts vara önskvärd därför att han eller hon visat starkt fackligt intresse och aktivitet på tidigare arbetsplatser där man haft anställning. Den arbetssökande har inte samma fria val som arbetsköparna. Han eller hon tvingas in i en valsituation där det gäller att välja mellan att avvisa ett arbete eller att anta arbetet. Avvisar man arbetet även om man bedömer det som inte alls lämpligt eller inte alls tilltalande så kan man ju ställas i den situationen att man blir utan inkomst. Dessutom har arbetsförmedlingen till uppgift att vid vägraatt ta anvisat arbete rapportera detta förhållande till arbetslöshetskassan, vilket innebär att den arbetsvägrande blir avstängd från understöd, i första omgången på 28 dagar. Upprepad vägran kan givetvis få samma påföljd. Man kan lätt bilda sig en uppfattning om hur pass jämbördiga parterna då är. I de flesta fall tvingas den arbetssökande att anta ett anvisat arbete oavsett om det är lämpligt eller ej. Kravet på ett meningsfullt och för individen mest lämpligt arbete måste den arbetssökande många gånger helt bortse från för att inte ställas alldeles utan försörjningsmöjligheter. Han har således ett markant underläge gentemot arbetsköparna. Arbetsköparna däremot kan välja och vraka utan att bli ställda i en på något sätt försämrad ekonomisk situation. Allt talar för att denna paragraf måste utgå ur kungörelsen. Det är många som har uttryckt den meningen. Det är inte bara vi från vpk utan också andra långt utanför vår krets som har den uppfattningen. Att arbetsförmedlingarna ålagts rapportskyldighet om arbetsvägran till arbetslöshetskassorna måste anses som helt otillfredsställande. Detta förhållande gör ju att den arbetssökande närmast uppfattar arbetsförmedlingen som ett kontrollorgan för arbetslöshetskassorna och inte som ett serviceorgan för den som önskar arbete. Arbetsförmedlingens skyldighet att först pröva kassamedlemmens arbetsvilja genom att erbjuda första lämpliga arbete och att sedan, därest arbetet inte antas, rapportera detta till arbetslöshetskassan står uppenbarligen inte i överensstämmelse med förmedlingens serviceuppgift. I Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966 rörande arbetsmarknadspolitiken sägs bl.a. att man skall ha som mål att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Begreppet fritt vald sysselsättning måste väl innebära att varje tanke på ett tvångsmässigt dirigerande av arbetskraften avvisas. Det måste väl också betyda att möjligheterna vidgas för den enskilde att få ett meningsfullt och lämpligt arbete som svarar mot den sökandes önskningar och förutsättningar. Inte sällan förekommer det att arbetssökande anvisas arbete på andra orter och tvingas välja mellan att lämna sina familjer och sin hemort och att bli avstängda från understöd från kassorna. Så har skett med många arbetarkategorier. Det förekommer ofta att stuveriarbetare från övre och mellersta Norrland anvisas arbete i exempelvis Stockholm och Göteborg när det inte finns några arbetstillfällen uppe i Norrland. Man frågar sig om det verkligen kan vara riktigt och rättvist att arbetsförmedlingarna anvisar sådant arbete, som får till följd att familjerna splittras under långa tider och att den enskilde arbetaren ställs i ett mycket ogynnsamt läge.

Hur upplever han detta? Det måste givetvis vara pressande. Hur känner han sig i sitt arbete bland nya arbetskamrater? Man bör inse att han blir disharmonisk och faktiskt i många fall kan vara ett olycksfallsmoment i arbetsprocessen. Han kan inte tänka lika klart som förut. Han grubblar på den situation han kommit i, och han kommer sig över huvud taget inte för att reagera på det sätt som övriga yrkesvana arbetare gör. Det borde givetvis vara förbjudet att anvisa arbete på det sättet, och jag hoppas att det kommer att bli så. Herr talman! Vi har också i vår motion tagit upp andra synpunkter som bör vara inriktningsgivande vid en översyn av arbetsförmedlingarnas instruktioner. Vi har sagt att det måste finnas vissa bestämda grundvillkor för att arbetsförmedlingarna över huvud taget bör åta sig att förmedla anställningar, exempelvis till arbeten med extremt låga löner. I tveksamma fall måste det åligga arbetsförmedlingarna att uttryckligen varna för låglöneanställningar. Under alla omständigheter måste det lämnas korrekta upplysningar om arbetsoch löneförhållanden för anvisade platser. Vi har tidigare framfört krav om rätt för fackföreningarna att delta i förhandlingar om lämpliga arbetsanvisningar. Därigenom skulle arbetsförmedlingarnas skyldighet att rapportera arbetsvägran till arbetslöshetskassorna kunna slopas. Vi upprepar detta krav i vår motion nr 1113 och anser att denna synpunkt är en väsentlighet vid en översyn av arbetsförmedlingarnas instruktioner. Herr talman! Med hänvisning till vad som sagts i motionen och vad som anförts i reservationen yrkar jag bifall till min reservation.

Herr talman! I motion nr 109 har vi begärt utredning angående arbetsmarknadspolitikens utformning för framtiden. Vi tar där upp problemen ur fördelningsoch strukturpolitisk synpunkt. Man kan väl säga att utskottet i stort sett är positivt, men jag vill ändå något beröra de frågor det här gäller. Arbetsmarknadsstyrelsen arbetar i stort sett okonventionellt och riktigt, men det räcker inte alltid med de ramar man för närvarande har, utan statsmakterna måste se till att de blir tillräckligt vida och även i vissa fall vägledande. Den strukturomvandling som pågår kommer otvivelaktigt att fortsätta, och det får vi också acceptera med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Detta kommer att ställa stora krav på arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Det gäller att se till att den enskilda människan inte råkar i kläm. Just nu har vi en förhållandevis stor arbetslöshet, men normalt gäller för vårt land att det råder brist på arbetskraft, i varje fall yrkesutbildad sådan. Det gäller då att använda arbetskraften där den bäst behövs och där den bäst passar. Vi har problem med den äldre arbetskraften, med kvinnornas förvärvsarbete, med de handikappades krav på en meningsfull sysselsättning — krav som måste tillgodoses på något sätt — och på senaste tiden även vad gäller ungdomen. Trots utredningar och andra aktiviteter vet vi för litet om arbetsmarknadsfrågorna totalt. Jag har den uppfattningen att forskningen måste utökas väsentligt. Det har nämnts att en lämplig summa för denna forskning vore 1 procent av arbetsmarknadsstyrelsens anslag, och jag kan ansluta mig till den meningen. Utskottet har förordat en utredning, och därför skulle vi kanske här kunna begränsa oss. Men å andra sidan har utskottet gjort begränsningar i sitt förslag om utredning. Det gäller bl.a. arbetsförmedlingens information till de arbetssökande, det gäller arbetsförmedlingens service till företag med hög personalomsättning, arbetsplatsernas anpassning för handikappade och äldre, företagsutbildningen, arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen. Man framhåller att kraven beträffande utredning av dessa frågor är tillgodosedda eller blivit aktualiserade i annan ordning. För min del anser jag att det var onödigt att begränsa den kommande utredningens uppgifter, i varje fall på en hel del av dessa områden. Man borde i stället låta även dessa frågor följas upp i den kommande utredningen. Vad gäller informationen vill jag påstå att arbetsgivarna ofta är ovilliga att lämna ut väsentliga uppgifter som är av värde för den arbetssökande. Arbetsförmedlingen respekterar detta under neutralitetens täckmantel, och den arbetssökande kanske tar ett jobb på grund av felaktiga förutsättningar och premisser. Det innebär att vederbörande blir missnöjd och slutar efter en relativt kort tid. Man kan fråga sig vem som vunnit på detta. Ingen! Det är nödvändigt att ge en fylligare information.

Det brister otvivelaktigt på dessa punkter i dag, och det är nödvändigt att detta avhjälps. Vad gäller företag med hög personalomsättning måste man se till att man kommer till rätta med detta. Arbetsmarknadsstyrelsen fattade 1969 ett beslut om begränsningar för att ge service åt sådana företag. Detta anmäldes som bekant till JO, och JO fastställde 1971 att arbetsmarknadsstyrelsen överskridit sin kompetens på området. Förslag från arbetsmarknadsstyrelsen om nya direktiv för arbetsmarknadspolitiken i detta avseende ligger för närvarande hos Kungl. Maj:t för prövning. Det är nödvändigt att de arbetssökande får klart för sig situationen i ett sådant företag. Jag kan nämna att det i mitt län för några år sedan gjordes en undersökning som visade att en hel rad företag hade en onormalt hög omsättning. Det fanns de som var uppe i över 100 procent på ett enda år, dvs. porten på baksidan var större än porten på framsidan. Det är givetvis orimligt att det skall vara på det sättet. Visserligen får arbetsförmedlingen kanske en fin statistik, men reellt innebär det bara kostnader. Den arbetssökande kommer i kläm, och arbetsgivare som sköter dessa frågor kommer också att få en sämre service av arbetsmarknadsverket. Här bör en ändring ske så snart som möjligt. Vad gäller arbetsplatsens anpassning till äldre och handikappade har vi fått lagen om uppsägningsskydd för de äldre. Här får vi avvakta och se vad den kan innebära. Jag tror för min del att det kanske, trots allt, inte blir tillräckligt. Men vi har också situationen för de handikappade. Strävandena att bereda ett meningsfullt arbete för dessa människor måste intensifieras. Arbetsmarknadsstyrelsen har försökt, och man lyckas numera placera ungefär 10 000 människor per år av denna grupp. Men när vi vet att 100 000 handikappade människor söker sysselsättning måste vi inse att kraftigare åtgärder behöver vidtagas. Den sittande utredningen kommer, enligt vad den framhållit, inte att beröra de frågor det här gäller. Här kommer naturligtvis arbetsgivarnas ansvar tillsammans med stat och kommun in i bilden. Det går inte att lösa problemet på annat sätt. Skulle vi mot förmodan inte kunna göra det i samverkan bör det enligt min uppfattning tillgripas kvotering för att dessa människor skall kunna beredas sysselsättning. En sådan kvotering har visserligen betydande nackdelar, men dem får vi ta. Jag har den uppfattningen att alla som vill ha ett jobb också skall få det; det gäller även handikappade. Arbetsmarknadsutbildningen är naturligtvis viktig. Det har tidigare här talats om betydelsen av yrkenas värdering och mycket annat sådant, och här kommer givetvis även utbildningen in i bilden. Vad jag är mest kritisk mot är den företagsutbildning som vi har i dag och som staten bekostar. Jag vill påstå att det ofta är fråga om en mer eller mindre dold subvention. Av den anledningen är det önskvärt med en bättre kontroll och uppföljning av frågorna. I motionen har vi aktualiserat en bättre och samlad insats vid företagsnedläggelser, t.ex. fortsatt drift vid företag som skall läggas ned. Staten bör som intressent kunna gå in och fortsätta driften under en övergångstid tills nytt arbete kan beredas de anställda i stället för att ordna beredskapsarbeten. Det skulle innebära stora fördelar, inte minst för de anställdas känsla av trygghet. Man skulle med andra ord slippa kasta ut människorna på gatan, som nu ofta sker. Jag vet att det på detta område har gjorts försök som utfallit mycket bra, och enligt min uppfattning bör man pröva denna fråga ytterligare. Utskottet har inte berört den, men jag vet att den är under uppsikt och hoppas att den kommande utredningen beaktar de synpunkter som förts fram i motionen. Utskottet har heller inte berört de synpunkter som motionen tar upp om kvinnornas osäkra och marginella situation på arbetsmarknaden. Enligt min mening får kvinnorna inte användas som något slags reservarbetskraft; en annan och bättre situation måste skapas för denna grupp människor. Motionen har också föreslagit obligatorisk anmälan av lediga platser till ett centralt register. Samtliga lediga platser skulle alltså anmälas till arbetsförmedlingen. Inte heller den frågan har utskottet berört. Starka skäl talar enligt min mening för att ett sådant centralt register upprättas. Utredningen bör därför granska de förslag som lagts fram härom. Jag vill till sist påpeka att den stora frågan är undvikande av den strukturarbetslöshet som vi riskerar att glida in i. Jag behöver bara peka på de äldre människornas problem i den fulla sysselsättningens samhälle. Det gäller alltså att hjälpa de svaga grupperna och skapa bättre arbetsmarknadsvillkor för dem samt att se till att tryggheten i anställningen över huvud taget förbättras, att vi får till stånd en jämnare investering totalt sett inom industrin. Jag vill understryka arbetsgivarnas liksom naturligtvis statens och regeringens ansvar i detta fall. 95 procent av vår industri är privatägd, men så snart det gäller att skapa sysselsättning, att ta ansvar för dessa frågor, är det till 100 procent staten som skall klara det enligt vissa människors uppfattning. De borgerliga partierna anser att vi skall ha en privat arbetsmarknad. De som hävdar den uppfattningen bör också i konsekvensens namn hävda att den privata arbetsmarknaden skall ta ansvaret för människornas sysselsättning. Jag vill påstå att det behövs en avsevärd skärpning på den kanten för att få till stånd en förbättring. I annat fall måste samhället gå in och vidta betydligt mera styrande åtgärder. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har heller inte reserverat mig i utskottet, men jag anmälde allaredan där att jag hade avvikande uppfattningar i de här frågorna och ville framföra dem i kammaren, i den fromma förhoppningen att de som skriver direktiven till den kommande utredningen också kommer att läsa kammarens protokoll.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon polemik med föregående talare utan har i stället anledning att något beröra en av de viktiga frågor som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 33, nämligen arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningen och de frågor som hör samman med den är självfallet av den allra största betydelse. Möjligheterna för den enskilde till anpassning i de snabba strukturförändringarna — det problemet har ju berörts här tidigare — inom hela näringslivet men också inom förvaltning och service av skilda slag beror i hög grad på de chanser till utbildning och omskolning som samhället ger. Det är därför angeläget att utbildningsfrågorna skjuts fram ännu mera bland de arbetsmarknadspolitiska medlen. I folkpartiets motion angående arbetsmarknaden, som behandlas i det här betänkandet, har vi bl.a. tagit upp just den aspekten. Vad som framför allt är otillfredsställande — det har också utskottet påpekat — är att arbetslöshet eller risk därför utgör en förutsättning för att man skall komma i åtnjutande av arbetsmarknadsutbildning. Som vi har framhållit i vår motion är det angeläget att denna spärr upphävs, i första hand för den äldre arbetskraften. Härvidlag borde det vara möjligt att nå fram till ett smidigt system, där arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om hur utbildningen skall ordnas. Det måste därvid förutsättas att möjligheterna till tjänstledighet på rimliga villkor finns med i bilden — detta vare sig en viss utbildning avser jobb inom det företag där man är anställd eller syftar till övergång till annat företag eller annan verksamhet. Även om de åtgärder vi föreslagit i första hand tar sikte på att upprätthålla en omställningsberedskap är det alldeles uppenbart att de också utgör ett viktigt led i fråga om att påverka den egna arbetssituationen och därmed också öka möjligheterna till trivsel och meningsfullhet i det arbete man har att sköta. Men, herr talman, de frågor som hör samman med det meningsfulla jobbet får vi tillfälle att debattera i ett annat sammanhang här i kammaren, och jag skall därför nöja mig med att på det här sättet i förbigående omnämna den aspekten. Låt mig bara ta upp en synpunkt på frågan om arbetsförmedlingens roll och ställning som opartiskt informationsorgan på arbetsmarknaden. Jag ansluter mig till den uppfattning som kommer till uttryck i utskottets skrivning, men jag är samtidigt angelägen att framhålla att det är av stor betydelse att arbetsförmedlingen har ett gott anseende bland både arbetssökande och arbetsgivare. Den typ av öppen förmedling som nu praktiseras har ibland bidragit till att arbetssökandes tillit till arbetsförmedlingen försämrats. Den passivitet som många arbetssökande tyvärr tycker sig möta från arbetsförmedlingen är inte ägnad att öka tilltron till förmedlingarnas möjligheter. Herr talman! Även om vi inté är helt till freds med den nuvarande situationen och även om vi menar att det är ett bra steg kvar innan vi kommit över från en arbetslöshetspolitik till en aktiv arbetsmarknadspolitik, finns det dock inte skäl att i dag frångå utskottets skrivning. Därför ber jag till slut att få yrka bifall till inrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag fattar mig rätt kort, även om jag här skall företräda utskottet. Jag tycker att jag kan göra det också av det skälet att den kritik som har framförts mot utskottets skrivning har varit relativt hovsam. Låt mig först säga att den motion som herr Hellström m.fl. väckt och i vilken motionärerna tar upp kravet på en utredning om, som de själva uttrycker det, ”arbetsmarknadspolitiken som ett fördelningspolitiskt och strukturpolitiskt instrument”, är mycket intressant. Motionen har ju också mycket noggrant behandlats av utskottet. Den har varit remitterad, och vi har fått in inte mindre än sju remissvar, som redovisas i betänkandet. Herr Nilsson i Kalmar är i stort sett nöjd med utskottets betänkande, och det tycker jag är helt naturligt eftersom han också står bakom det. Han är dock kritisk, har han deklarerat, på några punkter, och han har nämnt företagsutbildningen som ett exempel. Därom rådde det ju inom utskottet delade meningar i våras. Vi på vårt håll hade en reservation i vilken vi reserverade oss för företagsutbildning under det att socialdemokraterna gick emot. Detta har alltså herr Nilsson följt upp. Men vad som har skett de allra senaste dagarna tyder ju på att regeringen har accepterat de synpunkter, som vi i våras redovisade i vår reservation, genom ett initiativ som man har tagit i inrikesutskottet och som innebär en satsning på en form av företagsutbildning. Herr Nilsson i Kalmar antydde avslutningsvis i sitt anförande att utskottet har berört en del frågor något ytligt. Jag tycker att vi har försökt gå igenom de här motionerna så utförligt som möjligt. Herr Hellströms motion, folkpartiets partimotion och herr Hallgrens motion har föranlett ett betänkande på 31 sidor. Herr Nilsson i Kalmar efterlyste också det centrala registret. Jag skall bara göra den kommentaren att utvecklingen är på väg i den riktning som herr Nilsson i Kalmar är förespråkare för. I Stockholm kommer man att fr.o.m. årsskiftet upprätta platslistor med hjälp av ADB-systemet, och jag har i det sammanhanget ingen avvikande mening. Beträffande herr Ekinges anförande vill jag instämma i vad han sade och framhålla att utskottet har bedömt den här arbetsmarknadsutbildningen och dess framtida inriktning som så viktig att vi har föreslagit ett tillkännagivande för Kungl. Maj:t på den punkten. Herr Hallgren, som var förste talare, tar i sin reservation upp två saker.

Beträffande det andra yrkandet i herr Hallgrens reservation vill jag helt kort deklarera att utskottet i sin helhet — med undantag av herr Hallgren — inte funnit någon anledning att nu gå närmare in på det spörsmålet. Skälet till vårt ställningstagande är, som herr Hallgren också fullt riktigt påpekade, att problemet skall prövas när KSA-utredningens förslag kommer upp till behandling; då får vi återkomma till detta. Med dessa korta kommentarer till de tidigare talarnas inlägg ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Olhede har frågat mig om jag har möjlighet att utfärda sådana anvisningar till 33 §& kommunalskattelagen att det entydigt framgår. att avdrag får göras för vad som kan betraktas som onormal förslitning av arbetskläder, eller om det finns möjlighet att fastställa schablonavdrag för de yrkesgrupper där arbetet är av sådan art att sådan onormal förslitning förekommer. Enligt nuvarande regler räknas utgifter för arbetskläder till sådana allmänna levnadskostnader som i princip inte är avdragsgilla vid taxeringen. Det är således inte för närvarande möjligt att genom allmänna anvisningar tillskapa en sådan avdragsrätt. Frågor om avdragsrätt av nu förevarande slag kommer att aktualiseras i samband med ställningstagandet till frågan om definitiv källskatt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är ju så att det upplevs faktiskt bland verkstadsarbetare och andra som en mycket stor orättvisa att det inte fär göras sådana avd1ag som min fråga avser. Det lär ju vara så att om arbetsgivaren ställer kläder till förfogande tas det inte upp till beskattning. Men den som är i en sådan mindre lyckligt lottad situation att han själv får halla sina kläder i ett tungt arbete med stor förslitning av kläder har inte möjlighet till något avdrag. Det är emellertid glädjande att finansministern här har öppnat möjlighet för en översyn av frågan så att detta förhällande som upplevs som en orättvisa kan undanröjas. Eftersom vi inte vet — åtminstone vet inte jag det — när frågan om den definitiva källskatten kommer upp till behandling hade det naturligtvis varit mer tillfredsställande om man i varje fall hade kunnat vidta åtgärder för att rätta till detta. Det finns ju möjlighet att hänskjuta en sådan fråga till riksdagen för ett avgörande, och det behöver inte vara en alltför omständlig procedur.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag anser att försvarets andel av beslutade och utgående medel till beredskapsarbeten under innevarande år är tillräcklig för att inom rimlig tid uppnå en tillfredsställande standard av det befintliga kasernbeståndet. När det gäller att skapa goda förläggningsmöjligheter för de värnpliktiga har jag sedan flera år prioriterat denna fräga. Under de senaste aren har omkring 3 500 förläggningsplatser renoverats årligen till en kostnad av 30-35 miljoner kronor. Kasernrenoveringarna pägar enligt uppgjorda planer, vilka är svåra att ändra på, bl.a. därför att man hela tiden mäste ta hänsyn till att varje förband samtidigt med att renoveringarna utförs skall utbilda de värnpliktiga. Det är alltså inte möjligt att i någon väsentlig grad öka den redan höga takt som sedan ett antal år varit gällande på detta område. I konjunkturstimulerande syfte har utöver beräknade belopp för innevarande budgetår satsats 150 miljoner kronor av försvarsmedel. Av dessa har närmare 50 miljoner kronor avsatts för iståndsättningsarbeten. Endast byggnadsobjekt som omedelbart kunnat igångsättas har av naturliga skäl därvid kommit i fråga. Kasernrenoveringar finns med bland dessa iståndsättningsarbeten. Problemet med att starkt utöka kasernobjekten av konjunkturskäl är framför allt planeringstekniska — att samordna planerad utbildning och renoveringarna — samt de förhållandevis långa ombyggnadstiderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrädet för svaret på min enkla fråga. Orsaken till att jag ställde den är att det under många är har riktats kritik mot det skick i vilket vissa äldre delar av vårt kasernbestånd befinner sig. I dag satsas det på grund av konjunkturläget mycket stora summor på beredskapsarbeten av olika slag. Enligt de uppgifter jag har rör det sig om 650 miljoner kronor under innevarande budgetär plus de 850 miljoner kronor som föreslagits i proposition nr 140, vilken snart skall behandlas av riksdagen. Sammanlagt rör det sig alltsa om 1.5 miljarder kronor, Av detta får ju försvaret tyvärr bara en ringa del. Sammanlagt har det enligt försvarsministerns besked använts 30 miljoner kronor för iståndsättningsarbeten, och det betyder 2 procent av det totala beloppet, om ingen förändring sker. Samtidigt vet vi att det på försvarsområdet bara inom armén i dag förekommer en eftersläpning inom byggnadssektorn på ca I miljard kronor och att nybyggnadsoch renoveringsbehovet för förläggningsbyggnader utgör ca 300 miljoner kronor. Herr talman! När man satsar så pass mycket pengar som man gör i dag på beredskapsarbeten tycker jag att det vore både rimligt och lämpligt att man verkligen försökte se till att den stora eftersläpningen beträffande kasernbyggnaderna klarades av i detta sammanhang.

Herr talman! Jag behöver egentligen inte slåss för mitt fögderi på detta område. Kan vi ställa till förfogande byggobjekt som inte har så lang byggtid som ett är har vi goda utsikter att få dem genomförda. Vi har i är kunnat ställa sådana objekt i tre kasernbyggnader till förfogande, och vi har också fätt dessa beviljade. Men därvid rör det sig om mindre kasernbyggnader. Den plan som vi har för de äterstående förläggningsplatserna redovisas ju i riksdagen varje år, och vi räknar med att det tar ytterligare sex å sju år innan samtliga förläggningsplatser är renoverade. Läget är det att på de platser där arbetsmarknadsläget brukar vara sämst är snart alla kaserner renoverade, vilket lägger hinder i vägen i detta sammanhang. Men av de pengar vi får från AMS går mycket till sådant som har samband med de värnpliktigas förhållanden i övrigt, nämligen fritidsverksamhet, iståndsättning av idrottsbanor osv.. där byggtiderna är väsentligt mindre än den tid som det tyvärr brukar ta att renovera en kasern med hänsyn till att utbildningsverksamhet osv. skall pågå.
Herr talman! Som jag sade hyser jag all förståelse för de rent tekniska problemen i samband med detta, men jag vill bara peka på att det faktiskt finns saker som man kan klara av samtidigt som de värnpliktigas utbildning fortsätter. Jag har under innevarande år haft tillfälle att tillsammans med försvarets personalvårdsnämnd besöka några av de lägerplatser som finns runtom i värt land. Vi vet alla att det är fråga om mycket gamla lägerplatser; så är t.ex. en del byggnader frän sekelskiftet och en del är uppförda under beredskapstiden. Dessa lägerplatser utnyttjas ingalunda året om, och där tror jag att man skulle kunna göra en insats. Många av dessa lägerplatser är tyvärr i ett mycket dåligt skick.

Herr talman! Herr Oskarson har bett mig redogöra för vilka åtgärder som från militärt håll vidtas i samverkan med länsarbetsnämnderna för att skaffa sysselsättning för de värnpliktiga som under nästa år rycker ut från sin värnpliktstjänstgöring. Försvarsstabens personalvardsbyrä som centralt handlägger dessa frågor har ett intimt samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet samt den arbetsgrupp som valdes av värnpliktsriksdagen. Personalvårdsbyrån arrangerar också utbildning av försvarets egen personal för att denna skall vara skickad att i dessa frågor bistå de värnpliktiga. Vid varje förband sker en obligatorisk orientering om arbetsmarknadsläget. Denna orientering föregås av en enkät bland de värnpliktiga. Dessutom svarar förbandet för att de värnpliktiga som så önskar fär yrkesvägledning eller studievägledning. Vidare uppmanas den värnpliktige att söka kontakt med sin lokala arbetsförmedling. För att detta skall kunna genomföras utgår tjänstledighet samt fri resa.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för svaret. Jag konstaterar att det är positivt, och någonting annat hade jag heller inte väntat mig. Varför har då frågan ställts? Jo, därför att problemet är mycket stort och berör flera tiotusental ungdomar, som efter fullgjord militärtjänst skall återinträda i förvärvslivet under är 1972. Under gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden finns problemet, men det har då inte alls den räckvidd som det har i dag, när vi brottas med en alltmer stigande arbetslöshet. Och sysselsättningsläget torde, även om det i viss mån kan förbättras, skapa stora problem under en stor del av nästkommande är. Jag skall inte närmare kommentera de åtgärder som statsrådet redovisat i sitt svar. Jag ställer mig helt bakom dessa, som jag vill kalla det, konventionella åtgärder. Men jag vill här mycket kort peka på hur man på A3 i Kristianstad i samverkan med länsarbetsnämnderna i Kristianstads och Malmöhus län försökt tackla det svara problemet. Man har bl.a. genom personalvårdens försorg på regementet sammanställt en information som gär ut till samtliga värnpliktiga. ”Får Du jobb 1972?” heter den. Nagra rubriker: ”Det gäller Din framtid”. ”Vad kan A 3 göra”. "Om Du är ung och arbetslös”, ”Hur var arbetsmarknaden 1971”, ”Hur blir det 1972”, ”Arbetsförmedling och andra begrepp”, ”Bli polis” ”Trelleborgs Gummitabrik informerar”, framtid pa Kockums”. Detta var ett axplock ur den, som jag tycker, törnämliga informationen. Efter en tva timmars genomgang med de värnpliktiga pluton för pluton lar varje man tylla i ett enkätformulär. avseende skolgang. tidigare anställning, fritidsintressen, intresse för olika urbetsuppgifter. framtidsplaner etc. Materialet bearbetas, och därefter kommer studieoch yrkesvägledare till regementet för att bistå och hjälpa dem som har behov av detta. Även anlagstester sättes in. Därefter ordnar man specialkurser för dem som har hehov därav för utt göra dem mera lämpade för arbetsmarknaden vid utryckningen. Aj sker nära och intimt samarbete med länsarbetsnämnderna. Enkätmaterialet kommer ocksa att översändas till arbetsförmedlingarna på de värnpliktigas hemorter för att på så sätt informera dessa om de unga männens bakgrund, när de söker arbete på sin hemort. I vad män dylika ätgärder, som jag här i korthet redogjort för, vidtas eller planeras på andra platser i landet har jag ingen kännedom om. Men jag har ansett det initiativ som tagits på A 3 vara värt att få efterföljare runt om i landet. Jag vill därför hemställa att försvarsministern genom de personalvärdande myndigheterna på centralt håll låter sprida kännedom om detta -- som jag anser det — utomordentliga sätt att så långt sig göra låter hjälpa de värnpliktiga till sysselsättning när de lämnar militärtjänsten.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om vilka erfarenheter som hittills kunnat inhämtas om arbetsmarknadsorganens verksamhet i syfte att genomföra riksdagens beslut om ätgärder för att främja sysselsättningen av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden. Lagarna om sysselsättning av äldre arbetstagare har varit i kraft endast under några få månader. Erfarenheterna är därför ännu ganska begränsade. I något fall har försök att kringgå lagstiftningen påtalats. Mina kontakter med företrädare för olika grupper har dock gett ett starkt intryck av att den lagstadgade uppsägningstiden redan har lett till värdefulla resultat. Genom information, bildandet av arbetsgrupper hos företagen m.m. haller genom arbetsmarknadsverkets försorg en verksamhet pa att byggas upp för att tillvarata de möjligheter som den nya lagstiftningen har skapat för att hävda de äldres intressen på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret. Vad jag närmast är intresserad av är vilka verkningar dessa lagar fätt och hur de främjat sysselsättningen för de äldre arbetstagarna. Enligt uppgift har arbetsmarknadsstyrelsen utfärdat ett cirkulär som anger riktlinjerna för de lokala arbetsmarknadsmyndigheternas handlande rörande lagarnas tillämpning. Men cirkuläret är utomordentligt försiktigt hället och kan knappast ge arbetsförmedlingarna något stöd för ingripanden. Det verkar snarare skrivet för att undvika sädana åtgärder. I cirkuläret talas och trycks särskilt hart på att man skall försöka nå uppgörelser på sam förständsinriktade punkter. Konkret föreslås i cirkuläret att det i varje företag med 50 anställda skall tillsättas en arbetsgrupp. och det är detta som inrikesministern talat om. Det skall vara representanter från de fackliga organisationerna och från företagen. Och de skall tillsammans med arbetsförmedlingarna pa det lokala planet kunha lösa uppkomna problem inom lagens ansvarsomräde. Nå, har det tillsatts nägra sådana grupper? Jag vill ställa den fragan. Och i så fall vilka resultat och erfarenheter har man av deras arbete, om de givit något resultat? Har de lokala arbetsmarknadsmyndigheterna med stöd av lagen vidtagit några ingripanden som lett till att fler äldre arbetstagare placerats i arbete på den öppna marknaden? Det var syftet med lagens tillkomst. Inrikesministern talade också om att vissa negativa saker dykt upp. och utan tvekan har lagbestämmelserna kringgatts av vissa arbetsköparkategorier redan fyra månader efter det att de trätt i kraft. En del har praktiserat de s.k. rullande uppsägningarna, dvs. man säger upp de anställda, och sedan när uppsägningstiden är slut anställer man dem på nytt men tillfälligt. På så sätt slipper man uppsägningsskyddet.

Herr talman! Jag nämnde i mitt svar att lagarna verkat under en mycket kort tid. I verkligheten är det inte mer än fyra månader som gått sedan lagen trädde i kraft. Därför kan vi naturligtvis inte nu i detalj redovisa vad som gjorts. Herr Hallgren själv nämnde att ett cirkulär utsänts. Jag har vidare fött information frän arbetsmarknadsstyrelsen att man tänker fortsätta och är angelägen om att i dessa frågor hälla god kontakt med bäda parterna på arbetsmarknaden, både arbetstagare och arbetsgivare. Man planerar en ytterligare upplysningskampanj om innehållet i lagstiftningen. Vi vet att det tar viss tid innan en ny sak tränger in i medvetandet. Emellertid har den nya lagstiftningen fatt så mycket publicitet och rönt sa mycket intresse att jag är Övertygad om att vi har lyckats relativt väl med informationen. Jag skulle vilja rätta till ett missförstand. Byggnadsarbetarna är inte generellt undantagna, men väl kan man säga att bestämmelserna är så utformade att många byggnadsarbetare kommer att stå utanför. I den män de inte har fast anställning utan växlar företag är det stor risk för att de inte kommer in under lagstiftningen. Vi var medvetna om dessa svagheter i lagstiftningen. Vi hade kontakter i dessa frågor också med byggnadsarbetarnas fackliga organisationer. Men vi har samtidigt sagt att detta är en början: avsikten är att vi skall ga vidare. Vi syftar till att detta förbättrade anställningsskydd skall gälla också för andra arbetstagargrupper än de äldre. Jag hoppas att man i det sammanhanget skall få en tillfredsställande lösning för byggnadsarbetare, sjömän och vissa andra grupper i fraga om vilka det förelegat speciella svarigheter att tillämpa lagstiftningen för tillräckligt manga.
Herr talman! Inrikesministerns senaste anförande innebar kanske ett förtydligande, även om det inte gav så mycket. Nagot direkt svar på de ag ställde gavs inte. Jag frågade om man hade för avsikt att vidta snabba och krafttulla åtgärder för att rada bot pa det missförhallandet utt byggnadsarbetarna -— jag sade att det gällde alla de 180 000 hyggnadsarbetarna. men det gör det givetvis inte; vissa har anställning som varar över 2 ar - inte omfattas av lagstiftningen. I den diskussion som föregick riksdagsbeslutet tog vi upp dessa spörsmål och papekade riskerna för ett sådant förfarande. Nu säger inrikesministern att lagarna är ett provisorium — det sades redan då beslutet om dem fattades — och att anställningsskyddet givetvis så smaningom skall gälla alla löntagare. Det var också ett krav som vpk ställde i sin motion men som tyvärr avslogs. På min fråga om de rullande uppsägningar, som konsekvent gar ut på att man säger upp den äldre arbetskraften, svarade inrikesministern inte på ett tillfredsställande sätt enligt min mening. Där måste man väl ingripa ganska snart, så att man får ett skydd för just dem som kommit upp i 50-55 är - det är de som i första hand drabbas. När det visar sig att det är ett arbetsköparintresse att få väck dem fran produktionen maste man väl snabbt ingripa med kraftfulla ätgärder för att verkligen motarbeta tendenserna och ge de människorna den trygghet som är andemeningen i lagen.

Herr talman! Fru Frenkel har frågar statsrådet Odhnoff vilka atgärder som kommer att vidtas för att förhindra saluförandet av plastleksaker innehallande kadmium och andra giftiga ämnen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt gällande bestämmelser i giftförordningen får barnleksaker inte säljas här i landet, om de innehaller eller behandlats med gift eller vådligt ämne och därigenom kan medföra hälsofara. Tillsynen över giftförordningens efterlevned avilar giftnämnden. Enligt vad jag inhämtat har giltnämnden tagit upp fragan om hälsorisker i samband med plastleksaker sedan vissa undersökningar visat att kadmiumnmföreningar utlösts från vissa prov av plastleksaker Pa grundval av undersökningsmaterialet kommer gilftnämnden att närmare överväga vilka atgärder som kan anses erforder
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det var mycket mera positivt än jag hade väntat mig, för när jag för 14 dagar sedan, innan. jag ställde den här frågan, kontaktade giftnämnden, svarade man där, att visserligen hade man kadmium i förteckningen över gifter, men man visste ingenting om leksaker. Nu skulle jag bara vilja vädja till socialministern att han försöker påskynda giftnämndens ställningstagande. Förra äret importerade vi, har jag inhämtat, 643 ton plastleksaker till Sverige. Det förekommer ingen kontroll av sådana. En finsk utredning visar nu att 84 procent av alla leksaker som importerats till Finland innehåller gift. Hälften av dessa 84 procent innehåller kadmium. som kan frigöras när det kommer i närheten av en sur reaktion. Dessutom vet vi genom ganska intressanta utredningar, som man har gjort på karolinska institutet, att kadmium är ett mycket långsamt verkande gift. Statens institut för folkhälsan kräver att plast och annat material som kommer i kontakt med mat icke får innehålla kadmium. Jag tycker att folkhälsan bör kräva detsamma i fräga om leksaker, som små barn stoppar i munnen — för det kan man inte förbjuda dem att göra, och man kan inte heller kontrollera att inte giftet frigöres. Jag hoppas att denna fråga kommer att utredas hastigt. Jag stär här som konsumenternas representant, och jag tycker att konsumenterna när de köper en leksak — t.ex. en bitring — bör kunna fordra att få veta om den innehåller gift eller inte. Jag skulle helst t.o.m. vilja gä så längt att man över huvud taget inte fick saluföra någon som helst leksak som kunde innehalla gift.
Herr talman! Giftnämnden har i plenum behandlat frågan och med andra ord tagit upp den mycket seriöst. Eftersom fru Frenkel nämnde statens institut för folkhälsan vill jag bara påpeka att det är representerat i giftnämnden. Därigenom finns det alltså möjligheter till samarbete i de här frågorna.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig om regeringen är beredd att paskynda statens inlösen av kommunalt uppförda polishus. I samband med polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965 uppkom ett stort behov av nya lokaler för polisen. På ett flertal orter har kommuner och enskilda företag medverkat till att lösa dessa lokalproblem genom att uppföra nya polishus i samarbete med byggnadsstyrelsen. Polishusbyggandet har successivt övertagits av byggnadsstyrelsen och sker numera praktiskt taget helt i statlig regi. De polishus som har uppförts av kommuner eller enskilda har förutsatts bli inlösta av staten. I avvaktan härpa hyr staten lokalerna. Under de senaste sex budgetåren har staten förvärvat 14 polishus till en — Nr 133 kommunal eller enskild regi till ca 120 miljoner kronor. Det kan också bli — Ang. statens inlösen aktuellt att lösa in äldre polishus i samband med omeller tillbyggnad av — av kommunalt upp För detta budgetår finns ca 20 miljoner kronor till förfogande för inköp av polishus och tomtmark för polishus. I vilken takt inlösen kan ske är givetvis beroende av vilka medel som kan ställas till förfogande för detta ändamal. Denna fråga prövas i det pågäende budgetarbetet. Förslag kommer att föreläggas riksdagen i stutsverkspropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är angeläget att staten påskyndar inlösen av de polishus som uppförts i kommunal regi och därmed fullgör de överenskomna åtagandena. Av anslaget i innevarande års budget. 40 miljoner kronor, har som statsrådet papekar ungetär hälften gått till infriande av statens överenskommrelser med berörda kommuner, medan den andra delen av anslaget använts för nybyggnad av polishus. På grund av det trängda ekonomiska läge som atminstone en del av de berörda kommunerna befinner sig i innebär fördröjningen av statens äliggande i detta sammanhang att planerna i kommunerna förrycks. I t.ex. Östersund har efter överenskommelse med staten uppförts ett polishus för 17,7 miljoner kronor. Detta har kommunen kortfristigt finansierat genom byggnadskreditiv pa 10 miljoner och av kommunens likvida medel med 7,7 milioner. Man har räknat med att under innevarande ar aterfa dessa medel från staten. men när nu inte detta sker försvaras naturligtvis kommunens möjligheter att fullfölja de planer man har. Vid upplaning av dessa 7,7 miljoner binds givetvis en del av kommunens lånerätt. som är avsedd för bostadsbyggande i samband med företsgslokalisering till kommunen. För att man skall kunna återställa likviditetsituationen genom utdebitering fordras en skattehöjning på en Det är nödvändigt med en kraftig expansion i denna del av inlandet om man vill uppna en bättre regional balans. och en sådan når man naturligtvis inte om kommunerna skall halla staten med krediter. Inlandet har under en lang följd av år drabbats av ekonomisk utarmning. Arbetslösheten är svarast just i skogslänen. Mot den bakgrunden är det särskilt beklagligt att staten dröjer med utbetalning av dessa medel. som så Väl behövs "ör samhällsinvesteringarna där. Det är min förhoppning att regeringen i kommande statsverksproposition skall bvakta detta. Jag fick kanske inte ett direkt svar på frågan om en är beredd att påskynda inlösen. Men jag hoppas i alla fall att ende budgetarbetet skall beakta de synpunkterna.
Herr talman! Av mitt svar framgår att en successiv inlösen äger rum och att inte obetydliga belopp har äåtgått till inlösen under de senaste ären. Jag förstår mycket väl att det här kan vara stora svårigheter, som herr Stjernström har framhällit, för den aktuella kommunens del. Men det är väl ändå på sin plats att betona att behovet av nya lokaler för polisen fortfarande är stort och att resurserna för investeringar i polishus är begränsade. Det är ju en avvägningsfråga hur stor del av anslaget för polishus som skall användas för inlösen och nybyggnad. Jag vill särskilt framhålla att man också måste ta hänsyn till att på en del häll polisens arbetslokaler är mycket bristfälliga.
Herr talman! Jag medger gärna att det är en avvägningsfraga. Det gäller att prioritera. Men mot bakgrund av de strävanden som nu ändå finns i samhället att åstadkomma en regional balans måste det vara felaktigt att låta sådana kommuner som Östersund hälla staten med krediter.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig, om den ökande emigrationen av tandläkare jämte tillgänglig prognos för det framtida tandläkarbehovet föranleder någon åtgärd från min sida. Enligt vad jag har inhämtat har under de två se; aste åren invandringen av utbildade tandläkare varit av ungefär samma omfattning som utvandringen. Den totala migrationen har för närvarande en så liten omfattning att eventuella förskjutningar i ena eller andra riktningen saknar nämnvärd betydelse vid ställningstaganden till fortsatt utbyggnad av tandläkarutbildningens kapacitet. Statsmakterna beslutade förra året om en ytterligare utbyggnad av organisationen för tandläkarutbildning i Stockholm. De bedömningar, som då gjordes rörande behovet av tandläkare, äger enligt min mening fortfarande giltighet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Av svaret ser jag att statsrådet anser att de upplysningar han har fått ger vid handen att invandringen nu skulle svara mot utvandringen. Då kan jag, herr statsråd, ta fram en artikel som stod i en kvällstidning för några dagar sedan.

så kommer vi här med stor sannolikhet att få ett överskott på tandläkare som blir en belastning. Enligt de uppgifter jag har fått från tandläkarhåll hade vi 1968 300 000 lediga tandläkartimmar, om nu det uttrycket tillåts, och i dag har vi säkerligen mer än 500 000. 1980 kommer vi att ha 1 miljon lediga tandläkartimmar och 1990 3 miljoner. Den sistnämnda siffran svarar mot 2000 årstandläkare, och detta gäller enligt den prognos som ger den största belastningen, alltså fullt utbyggd fri tandvård och fortsatt privat tandvård. Då tycker man att statsrådet verkligen skulle besinna hur allvarlig situationen på detta område är. Det kan ju i och för sig inte vara lämpligt att utbilda tandläkare i snabbare takt än vad svenska folket har behov av.
Herr talman! Jag haller mig inte till kvällstidningarnas uppgifter utan jag häller mig till socialstyrelsens uppgifter om invandring och utvandring, och enligt dessa har sedan januari i fjol 56 tandläkare i aktiv tjänst lämnat Sverige. Ett flertal av dem har återvänt till sitt hemland, Tyskland — det är 20 stycken. Till Schweiz har elva tandläkare flyttat. Det är i första hand äldre tandläkare, och vad den flyttningen från Sverige till Schweiz för äldre tandläkare i varje fall delvis kan bero på torde herr Clarkson liksom jag kunna förstå. Sedan den 1 januari 1967 har det till Sverige invandrat 136 tandläkare — det betyder 30 stycken per är.

Det är oklart huruvida de utgör den kontingent tandläkare som fick sin utbildning i Tyskland, men mycket talar för det. Med hänsyn till svårigheterna att snabbt bygga ut tandvårdskapaciteten stimulerade vi ju under 1960-talet möjligheterna att studera i Tyskland, och det är ganska sannolikt att en del av de tandläkare som nu söker sig till Tyskland är sådana som en gäng fick sin utbildning där. I Tyskland råder det ju för närvarande en växande efterfrågan på tandläkare. Vad sedan gäller den stora fråga som herr Clarkson kom in på, tillgången och efterfrågan på tandläkare i stort, vill jag ge herr Clarkson en liten tankeställare. Vi befinner oss just nu i den situationen att vi mycket snart kommer att ta ställning till frågan om en tandvårdsförsäkring. Socialdemokratin sade i 1970 års valrörelse, att om vi får fortsätta att regera kommer vi att aktualisera den frågan under denna treårsperiod. Vi räknar nu med att ett utredningsförslag härom kommer att framläggas nästa år, och då kommer vi att på allvar bedöma det framtida behovet av tandläkare. Nu finns det många experter som med rätta påpekar att det egentliga tandvårdsbehovet, mätt enligt nägorlunda objektiva normer, är fem gänger så stort som den aktualiserade efterfrågan. Alla erfarenheter från utlandet visar också, att om det finns större möjligheter till tandvärd, så stiger också efterfrågan på tandläkare på ett helt annat sätt än om det inte ges sådana möjligheter.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det är riktigt som statsrådet Moberg säger, att det i dag inte rör sig om något större antal tandläkare, men med tanke på att de nyutbildade tandläkarna nu visar klara tendenser att lämna landet blir denna fråga ändå litet allvarligare än vad statsrådet Moberg kanske föreställer sig. Beträffande de äldre tandläkarna kan jag gå med på att Tyskland kan vara deras utbildningsland -- som herr statsrådet nämnde — och detta kan tillsammans med skatteförhällandena här i Sverige göra att de flyttar dit igen. Men när det gäller de yngre tandläkarna är det säkerligen till stor del en trygghetsfråga. De tror inte att de i framtiden kan beredas arbetsmöjligheter i tillräcklig omfattning. Och även om jag tillhör ett politiskt parti som säger ja till Europa får det ändä finnas någon matta på vår export av högt kvalificerad fackpersonal till Europa. Statsrådet sade också att om regeringen får sitta kvar, så kommer tandvårdsförsäkringen att medföra ett ökat behov av tandläkare. Ja. vi kanske får en tandvårdsförsäkring utan att regeringen sitter kvar. Det kan jag inte lova, men jag skulle kunna tänka mig det. Vad det här framför allt gäller är emellertid, att i det beräknade tandläkaröverskott som jag tidigare nämnde, 600 arstandläkare 1980 och 2 000 år 1990, har hänsyn tagits till införandet av fri tandvärd i Sverige. Dessutom har ju utbildningstakten ökat nu, samtidigt som planerna på fri tandvård har skjutits på framtiden, och därför är situationen allvarlig. Jag kan inte se någon anledning till att Sverige i längden — och från regeringshåll medvetet — skall bedriva en utbildningspolitik som innebär att vi exporterar fackpersonal som kostar 100 000-150 000 kronor i utbildning, och sedan hit till landet importerar outbildad personal. Det är dålig nationalekonomi.
Herr talman! Den ”prognos” — jag tror jag vågar sätta ordet inom citationstecken — som herr Clarkson talar om åberopar inte vi oss på, vi som är ansvariga för utbildningen. Låt mig slutligen för kammarens ledamöter och speciellt för herr Clarkson med en enda uppgift belysa situationen för dagen för nyutexaminerade tandläkare. I dag finns det 202 vakanta heltidstjänster inom folktandvården.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser att det starkt ökade inslaget av elever vid folkhögskolorna med sociala störningar ger anledning till extra insatser för den elevvårdande verksamheten. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den av herr Jonsson ställda frågan har behandlats av utbildningsutskottet i dess av riksdagen godkända utlåtande 1971:14. Utskottet anförde därvid att frågan redan hade uppmärksammats av riksdagen och att skolöverstyrelsen påbörjat ett undersökningsarbete. Enligt vad jag inhämtat följer överstyrelsen kontinuerligt elevutvecklingen vid skolorna bl.a. genom överläggningar vid rektorskonferenserna.
Herr talman! Svensk folkhögskolas tradition som skolform har stärkts och hävdat sig väl i konkurrensen med andra skolformer. Man har också kunnat räkna med mycket god elevtillströmning under de senare åren, för mänga skolor större än någonsin. Men man har också kunnat konstatera att antalet elever med sociala handikapp eller personliga problem har ökat. Det är framför allt under de två tre senaste åren som denna ökning har ägt rum i accelererande takt, och det föranledde också min fråga. Jag tackar statsrådet Moberg för svaret men hade kanske väntat mig ett nägot klarare besked av statsrådet än enbart en hänvisning till den SÖ-undersökning som pägär. Vid kontakt med ett dussintal skolor här i landet pätalar samtliga behovet av kraftigt ökade insatser på det elevvärdande området. Nu har man ju till nöds klarat den påfrestningen genom extra och speciella insatser av skolans anställda, som på sin redan knappt tillmätta fritid utför kurativ verksamhet. De flesta gör det också mycket villigt och med stor möjlighet till social kommunikation. Vid en av de större skolorna här i landet har ungefär en tredjedel av elevantalet av arbetsmarknadsverket rekommenderats att studera vid skolan. Av denna elevkategori är många i behov av personligt stöd i sin skolgång. Nu har det ofta hänt att läraroch andra personalkategorier fått ta av sin tid för personliga samtal, därför att tiden inte räcker för de egentliga arbetsuppgifterna. Behovet är alltså tydligt, och statsmaktens insatser är, som jag ser dem, helt nödvändiga. Jag tror också att det är nödvändigt att finna former för att komma till rätta med de här bekymren. Jag tror inte att det är nödvändigt att detaljutforma arbetsmetodiken för det — det kan nämligen ske pa flera sätt, bl.a. genom att man får möjlighet att på heltid eller deltid anställa kuratorer eller att lärare med god erfarenhet av elevvårdssidan kan få ägna sig mera åt den uppgiften. Men vad skolorna nu framför allt brottas med är bekymret att de saknar medel för att kunna göra sådana helt nödvändiga insatser. En möjlighet vore att de pengar skolorna nu erhåller för den s.k. kringpersonalen uppräknades kraftigt. Då skulle skolorna. som ofta har olika behov men också olika möjligheter att lösa dessa problem, kunna bekosta den särskilda hjälp de anser sig behöva. Tyvärr är vi i den situationen att bidraget till kringpersonalen är begränsat av ett tak, dvs. de större skolorna fär relativt sett mindre, och inte sällan drabbar detta dä skolor med höga ambitioner och en progressiv metodik i skolarbetet. Jag menar alltsa att tillgängliga medel skulle kunna utga i förhållande till skolans elevkapacitet. Dessutom skulle man kunna tänka sig en rörlig del för de skolor som har alldeles speciella behov med tanke på antalet elever som skulle behöva en sådan hjälp som det är fragan om.
Herr talman! Folkhögskolorna är, såsom också här antyddes. den skolform som särskilt väl lämpar sig att ta hand om ungdom med speciella problem. Internatmiljön ger där särskilda möjligheter. Glädjande nog har folkhögskolorna också kunnat göra detta. Att de i vissa tall ställts inför svara problem är vi väl medvetna om. Enligt vad vi har inhämtat från skolöverstyrelsen är tendensen vikande i det här avseendet. Antalet svåra fall vid folkhögskolorna tenderar att minska. och detta gör att problemet är något lättare att lösa. Skolöverstyrelsen har hittills i varje fall gjort den bedömningen att man inte bordv begära några särskilda medel för detta. Vissa mer intensiva studier om problemet pagår. och av dessa studier kanske vi kan få fram mera kunskaper om omfattningen och arten av dessa frägor. Herr Jonsson i Alingsås pekar pa en lätt väg att lösa problemet, nämligen genom att skattebetalarna ger folkhögskolan ytterligare medel. Det är en lätt väg att gå. om man slipper att ta ansvaret för att skaffa pengarna till detta. Jag tror att folkhögskolans bidrag i stort sett kan betraktas som tillfredsställande. Det är av samma art och omfattning som bidragen till de gymnasiala skolorna. Vad jag däremot kan tänka mig att man fran den här speciella utgångspunkten skulle kunna överväga är att låta folkhögskolorna av lärarlönebidragen jämväl ta i anspråk medel för insatser av specifik kurativ karaktär. Den frågan kan det finnas anledning att noga pröva.
Herr talman! Till flera delar är statsrådet Moberg och jag alltså överens när det gäller folkhögskolan som skolform. Den har visat sig vara ett utomordentligt gott tillskott i vuxenundervisningen. inte bara när det gäller att förmedla kunskaper. Internatformen har ju varit en utomordentlig tillgång. För många elever har just denna internatskola varit den enda fasta punkten i tillvaron. Samhället har visat sin uppskattning av det arbete som förekommit på det här området. Så långt är vi alltså överens, men jag hävdar att uppskattningen av det arbete som skett och som pågår i allt större omfattning inte har statt i paritet med viljan att på olika sätt förstärka skolans möjligheter att vara med och göra en samhällsinsats, som inte bara inskränker sig till enbart undervisning eller till att uppöva kunskaper och färdigheter. En rektor har berättat för mig att ungefär en fjärdedel av hans arbetstid för närvarande går åt till samtal med elever som behöver individuell hjälp. Jämfört med att t.ex. arbetsmarknadsstyrelsens omskolningsverksamhet har varit väl försedd när det gäller behovet av kuratorer har folkhögskolan i det här avseendet fatt sta pa svältkost, och ända har folkhögskolan i mänga stycken samma uppgifter och liknande rekrytering som omskol Nr 133 ningsverksamheten. Vid en annan folkhögskola hävdar man att om skolan Torsdagen den skall kunna fortsätta med det goda samarbete man för närvarande har 25 november 1971 med länsarbetsnämnden, måste frågan om den kurativa insatsen lösas. RDR Jag menar inte att jag nu skulle ha fått något besked när det gäller Om åtgärder för att omfattningen av ytterligare penningmedel till verksamheten, men jag har ekonomiskt under nog blivit litet fundersam över att statsrådet Moberg hävdar att det skulle lätta för skogsägare vara en lättsinnig väg att bara ge folkhögskolorna pengar. Folkhögskolor = att tillvarataga na behöver medel för att kunna fortsätta. Även om man nu säger att det stormfälld skog föreligger en vikande tendens i fråga om antalet elever med svära problem, säger detta ingenting om de verkligt behövandes antal. Att detta ökat är helt klart. Det skulle kanske ha varit välgörande om statsrådet Moberg intagit en mera välvillig hållning till denna fråga.
Herr talman! Låt mig bara upprepa att den ansvariga tillsynsmyndigheten inte ansett att behov av sådan art nu föreligger att man funnit sig behöva begära en ytterligare förstärkning för att stimulera den kurativa verksamheten.

Herr talman! Herr Angström har frågat mig, om jag har för avsikt att vidtaga några åtgärder för att ekonomiskt underlätta för skogsägarna att tillvarataga stormfälld skog. Riksdagen har år 1969 beslutat att stöd i form av statlig garanti för lån skall kunna lämnas skogsägare som drabbas av betydande skador på skog till följd av exempelvis storm. Ram för sådan kreditgaranti fastställs av riksdagen för varje särskilt skadetillfälle. Riksdagen har vidare flera gånger medgivit skogsägare vidgad rätt till insättning på skogskonto i samband med stormfällningar. Enligt vad jag erfarit har bland skogsägarna diskuterats en framställning om sådant medgivande. Skulle behov av att utnyttja de nämnda stödformerna uppkomma är regeringen beredd att skyndsamt pröva frägan.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fräga. Jag tolkar också svaret som övervägande positivt. Men enbart hänvisningen till lånegarantin och till den vidgade insättningen på skogskonto är, enligt mitt sätt att se det här problemet, inte tillräckligt. Jag vill bara kort teckna en bakgrund. 17 Samhället har vid tidigare tillfällen då det gällt stormoch snöskador lämnat ett stöd till skogsägarna. Det stödet har tagit sikte på en snabb upparbetning samt transport, lagring och virkesskydd. Skogsvårdsstyrelserna har lämnat biträde vid inventeringen av skadorna och i samband därmed stått för en viss del av kostnaden — i många fall huvuddelen av kostnaden. Detta har motiverats av samhällets nytta av åtgärder som grund för bl.a. insektsbekämpningen. Arbetsmarknadsverket har biträtt med anskaffning av arbetskraft och flyttningsbidrag, och vissa andra sociala åtgärder har satts in. Skogsägarna har också vid vissa tillfällen fätt just den här ökade möjligheten till skatteutjämning via skogskontot. I övre Norrland, främst i inlandet, har en svår storm gått fram och drabbat skogsägarna mycket härt. Vid en inventering i Västerbottens län beräknar man att ungefär 1,2 miljoner kubikmeter har fallit för stormen. och för hela Norrland kan man försiktigtvis beräkna att siffran är den tredubbla. Det är också vissa orsaker som gör att skadorna drabbar övre Norrland särskilt hårt just nu. Bortsett från vissa områden är stormfällningen inte så koncentrerad som t.ex. vid stormfällningen i södra Sverige 1967. Härigenom blir tillvaratagandet av den fällda skogen ytterst dyrbart för skogsägaren. De långa transportlederna orsakar t.ex. svåra skador pa ungskogen. Stormen har också i betydande omfattning drabbat de kvarlämnade fröträden som skall ge självsådd och föryngring, och nu tvingas skogsägaren att vidta kostnadskrävande nyplantering av plantor. Man uppskattar denna kostnad till ca 600 kronor per hektar. En tredje synpunkt är att vi har en utpräglad lågkonjunktur just nu och att det är stora svårigheter att få avsättning för skogen. Vi har ett svårt sysselsättningsläge i Norrland och särskilt i övre Norrland. Kombinationen jordoch skogsbruk eller deltidsjordbruk är en mycket väsentlig grund för sysselsättningen och inkomsten. Jag tror att dessa åtgärder, om de sätts in på ett riktigt sätt, kommer att betyda mycket i sysselsättningsfrågan.
Herr talman! Jag har egentligen inte nagon annan kommentar till herr Angströms inlägg än att situationen den här gången är avsevärt gynnsammare än vad den var år 1969 vid stormfällningarna i södra Sverige. Då hade vi verkliga svårigheter att få erforderlig arbetskraft till dessa områden. Men som ocksa herr Angström framhäller är sysselsättningsläget ett helt annat nu. De uppgifter som jag har fått säger mig att det har inte varit nagon som helst brist på yrkeskunnigt folk för att ta till vara den stormfällda skogen. Nu har jag också fatt uppgift om att bolagen och domänverket bara har ändrat sina avverkningsplaner. De har alltså inriktat sin avverkning pa de områden där de har fatt stormfällningar. Det är litet svårt för enskilda skogsägare att göra det. Det är väldigt synd att vi har en sädan ägosplittring. Men. som sagt, arbetskraft har funnits den här gången. Dessutom har det också framgått att den stormfällda skogen är sådan skog som är ekonomiskt lönande att sälja. Det har inte inkommit några rapporter som tyder på att det skulle vara några svårigheter att bli av med den skog som man har upparbetat från stormfällningen. Om jag alltså bygger på alla de uppgifter som jag fått tror jag att vi med de åtgärder som vi har vidtagit och lätt kan vidta om det kommer framställningar fran skogsägarna kommer att klara denna situation så att resultatet blir relativt tillfredsställande för skogsägarna.
Herr talman! Jag tycker det finns anledning att understryka de synpunkter som jordbruksministern nu lade på denna fråga. Det är väl så att de norrländska skogsägarna nu förväntar sig att samma förmåner skall kunna utga till dem som har utgatt för stormfällningarna i övriga delar av landet. Det är ocksa mycket riktigt så att vi har ingen brist på arbetskraft nu utan vi har i stället svårigheter att sysselsätta människorna här uppe. Men vi behöver också ekonomiska förutsättningar för att klara den sysselsättningen. I mitt tidigare inlägg ville jag klargöra att de norrländska skogsägarna har svårigheter att ekonomiskt klara den insats som behövs för att upparbeta skogen. Jag tror att det är viktigt och värdefullt att insatserna görs just i detta område. I övrigt tolkar jag -- det vill jag understryka än en gång — jordbruksministerns attityd till denna fråga som mycket positiv.
Herr talman! Jag vill bara lämna en enda uppgift till för att belysa denna situation. Vi har verkligen utnyttjat denna stormfällning för att ge sysselsättning ät människor. Vi räknar med att i Västerbottens län är mellan 200 och 300 människor sysselsatta i beredskapsarbete just för uppröjning i stormfällningsområdet. Vi har alltsa satt in arbetskraft där det har funnits arbete i den stormfällda skogen.

Her: talman! Herr Sjöholm har frågat vilka skyndsamma atgärder jag ämnar vidta i anledning av de alarmerande uppgifterna om törekomsten av nitrat i dricksvattnet i nordvästra Skane, samt om det finns anledning befara att förhallandet kan vara likartat i andra delar av landet. Fru Sundberg har frågat vilka atgärder jag ämnar vidta med anledning av rapporter om konstaterande biverkningar av konstgödselanvändning i nordvästra Skåne. De båda frågorna besvaras här i ett sammanhang. Länsläkaren i Malmöhus län uppmärksammade redan för två är sedan de relativt höga nitrathalterna i dricksvattnet inom Höganäs kommun. Kommunen har därefter gjort ytterligare undersökningar för att få fram underlag för åtgärder. Enligt hälsovårdsstadgan skall vatten som tillhandahålles genom allmän vattenförsörjningsanläggning underkastas fortlöpande kontroll. Om sådant vatten befinnes otjänligt och kan medföra uppenbar hälsofara kan hälsovårdsnämnden avstänga anläggningen. Länsstyrelsen skall tillse att erforderliga åtgärder vidtages. Lagstiftningen ger alltså möjligheter för hälsovårdsnämnden att ingripa mot bl.a. användning av dricksvatten som innehåller nitrat. Forskningsresultat som framkommit vid lantbrukshögskolan har visat att nitrathalten i dräneringsvatten i kalkrika delar av landet har en naturlig förhöjning. Höganäs ligger i ett område med sådana kalkrika jordar. Forskningsresultaten visar också att konstgödning normalt endast innebär ett ringa tillskott till grundvattnets nitratinnehäll. Jag vill vidare nämna att socialstyrelsen hos samtliga länsläkare begärt uppgifter om nitrathalterna i dricksvattnet från de allmänna vattenförsörjningsanläggningarna under de tre senaste åren. Resultatet av denna undersökning kommer att föreligga inom kort. Naturvårdsverket kommer vidare inom kort att ta upp frågan om konstgödningens eventuella biverkningar med forskare vid lantbrukshögskolan. Frågan om nitrathalten i dricksvatten och konstgödningens eventuella inverkan på denna har alltså tagits upp av berörda myndigheter. Jag avser att noga följa denna fråga. För närvarande anser jag inte att särskilda åtgärder från min sida behövs.
Herr talman! Jag tackar för svaret som väl var litet si så där. Motiveringen till frågan är ju den ängslan och den oro som har kommit fram bland befolkningen i de trakter där det visar sig att det finns en mycket stark halt av nitrat i dricksvattnet, speciellt i Höganäs. Nitrat omvandlas enligt forskarna till nitrit och detta övergår i sin tur till s.k. nitrosaminer, som anses vara cancerframkallande. Detta är alltså en allvarlig fråga. Det är heller inte bara befolkningen som är oroad. I tidningen Arbetet finns ett referat från ett forskarmöte på Ultuna häromdagen, där just dessa frågor behandlades. Rubriken i Arbetet har följande lydelse: ”Nödvändiga konstgödslingen skapar enorma miljöproblem.” Det förefaller som om forskarna vore ganska eniga om att konstgödningen verkligen innebär betydande faror och att konstgödning sprids i alltför stora mängder. Det finns också, som jordbruksministern vet, vissa restriktioner när det gäller stallgödsel men inte när det gäller konstgödsel. Sädana restriktioner finns däremot i Holland och i Danmark. Jag vill fråga om det inte vore befogat att införa sådana restriktioner även i värt land. Det kan ju inte vara ett intresse för någon annan än tillverkaren att man sprider ut konstgödsel i överflöd så att grundvattnet skadas. I går behandlade riksdagen ett betänkande från jordbruksutskottet, där en hel mängd miljövärdsfrågor, bl.a. just konstgödsel, behandlades. Man hänvisade därvid till ett tidigare betänkande, nr 54. I detta framhälles bl.a. att statens råd för skogsoch jordbruksforskning lämnat bidrag till studier i anslutning till gödselbehandling. Om man får tro referatet från forskarmötet på Ultuna, skulle forskare vid denna lantbrukshögskola ha sökt bidrag både från nyssnämnda forskarråd och från naturvårdsverket för forskning om konstgödsel men fått avslag på dessa framställningar. Jag skulle gärna också vilja veta om jordbruksministern är informerad om detta. Det mäste väl ändå vara en mycket angelägen forskningsuppgift. Vi kan väl slutligen alla vara eniga om att bättre skördar inte får köpas till priset av risk för människors liv och hälsa.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag finner svaret kanske något ofullständigt, och jag skulle direkt vilja beröra ett par punkter i det. Jordbruksministern säger att hälsovårdsnämnden kan avstänga anläggningen, om vattnet befinns otjänligt och kan medföra uppenbar hälsofara. Men den möjligheten står icke till buds i Höganäs, eftersom kommunens vatten kommer från brunnar där vattnet befunnits ha alltför hög nitrathalt. Jag kan alltså inte finna att detta är ett realistiskt alternativ, och jag vill ge samma omdöme om det stycke, där jordbruksministern säger att det är fråga om en naturlig förhöjning av nitrathalten. Redan 1970 fick konsultbolaget VIAK i uppgift att undersöka nitrathalten i vattnet från Brunnby och Mölle-Hässle vattentäkter. Man har i samband därmed påtalat att nitrater i grundvattnet framför allt erhålls genom övergödning med kvävehaltiga gödselprodukter men även från föroreningskällor av typen gödselstackar och läckande avloppsledningar. Frågan är alltså vem som har rätt. Är det riktigt att konstgödning normalt endast innebär ett ringa tillskott till grundvattnets nitratinnehåll? Nu säger jordbruksministern att man skall göra undersökningar på detta område, och det är jag tacksam för, eftersom sådana undersökningar givetvis måste utföras. Då vill jag ställa frågan: Kommer de här undersökningarna att innefatta prov från jordbrukets täckdikningar? Man kan ju inte utan vidare acceptera att i och med att det är kalkhaltiga jordar så blir nitrathalten för hög och att vattnet kan stängas av. Här finns det inte öjlighet att stänga av vattnet. Jag vill erinra om att det gjordes ett försök vid Brunnby vattentäkt att ta huvuddelen av vattnet från en brunn med låg nitrathalt. Då sinade den brunnen efter 20 dagar. När det inte är möjligt att stänga av vattnet, bör man försöka klargöra i vad män den omfattande konstgödslingen påverkar nitrathalten i vattnet. 200 000 ton kvävehaltig konstgödsel släpps ut över vart land per är. Det beräknas att 40 procent, lågt räknat, inte tas upp av växterna. Frågan är alltså: Kommer jordbruksministern att gå in för att det vid de här undersökningarna också görs ekologiska och hydrologiska under sökningar på avloppsvatten och täckdikesvatten, eller kommer undersökningarna att begränsas till enbart dricksvatten? Är det bara dricksvattnet det rör sig om, borde jag kanske — det är jag medveten om — ha ställt frågan till socialministern.

Herr talman! Fru Sundberg sade att svaret var ofullständigt. Ja, det är inte lätt att hälla en vetenskaplig föreläsning som svar på en enkel fräga. Det borde fru Sundberg vid det här laget veta. Hade fru Sundberg haft intresse av att få frågan grundligt penetrerad, så hade interpellationsformen varit den lämpliga. Jag har varit i riksdagen i 20 år och har en oerhörd respekt för formerna i vårt umgänge här. Därför var svaret på frågan kort. Den undersökning som lantbrukshögskolan utför rör inte dricksvattnet. Det framgick klart och tydligt av mitt svar att det inte är dricksvattnet som undersöks, utan att det är vårt grundvatten. Den forskning som där har bedrivits i tio är är det enda jag har att utgå ifrån, och det är resultaten av denna forskning som jag redovisat. Forskningsresultaten tyder alltså på en viss förhöjning av nitrathalten, men att utan vidare sätta detta i samband med användning av konstgödning vågar forskarna inte göra. Undersökningar inom Höganäs kommun pekar mot att det inte förekommer nägra säsongvariationer i nitrathalten i dricksvattentäkterna. Om det fanns ett påtagligt samband med konstgödningen, så skulle det vara säsongvariationer. Detta är alltså en sak som jag inte kan uttala mig om. och det vågar inte forskarna heller. Beträffande den långsiktiga bieffekten av konstgödningen pågår det alltså en forskning. och den forskningen kommer självfallet att öka, vilket framgick av mitt svar. Skulle det visa sig, herr talman, att denna grundliga undersökning tyder på att det används för mycket konstgödning, så far vi reglera den hanteringen. Det är inte mer med det. Så gör vi med alla andra saker när forskningen konstaterar att det föreligger behov av begränsning. Det är inget intresse för jordbruket att använda för mycket konstgödning. Det kostar bara pengar. Mitt svar på den mera kortsiktiga fragan behagade herr Sjöholm beteckna som ”si så där”, och det ma vara, därför att hans inlägg var ”si så där”. och da passade svaret ypperligt. Herr Sjöholm aberopade en undersökning vid Ultuna som hade retererats i en tidning. Det sammanträdet hade forskarna utlyst för att bringa klarhet i den här fragan med hänsyn till alla tidningsskiiverier som vallat stor oro bland allmänheten. Forskarna ville alltsa intormera om sakläget. Men allmänheten behöver inte hysa oro. ty vi har i var hand molligheter att förbjuda användning av dricksvatten med för hög nitrathalt. Det finns redan en sådan lagstiftning och ocksa en administration som kan övervaka att den efterlevs.
Herr talman! Jordbruksministern tycks anse att vi borde ha interpellerat i stället. Men att jag ställde en enkel fråga berodde helt enkelt på att när man ställer en sådan får man ett snabbt svar. Jag trodde att svaret skulle bli lugnande för den befolkning som känner sig oroad. Där har frågeinstitutet en väldigt stor betydelse. Det är bara synd att tidningarna ofta publicerar de lugnande beskeden på mindre framträdande plats än de alarmerande uppgifterna om farorna. Jordbruksministerns svar blev inte särskilt lugnande, utan jag uppfattade det som något undvikande. Det var därför jag karakteriserade det som jag gjorde. Jag fick inget svar på min direkta fråga om det är aktuellt med restriktioner beträffande konstgödsel. Det kanske i någon mån framgick av jordbruksministerns senaste anförande. Men det är en ytterst angelägen fråga. Bland forskarna i Ultuna var man ganska ense om att man sprider ut för mycket konstgödsel. Fru Sundberg gick också in på siffror av vilka framgick att man under 1960-talet spritt ut i medeltal 50 kilo per hektar, varav 31 procent tagits upp av luften och 14 procent gått till ytoch grundvattnet. Dessa siffror verkar nägot egendomliga. Jag vet inte om frågan om bidrag till forskningen blev riktigt klar. Det lär ha sagts i Ultuna att man sökt bidrag men fått avslag. Det fann jag något oroande, och därför frågade jag speciellt om det. Jag vet inte hur det förhåller sig med att det är kalkhalten som är avgörande. Det har visat sig att nitrathalten är högst i Skåne och att den sedan avtar uppåt i landet och är lägst i Norrland. Jag vet inte om detta överensstämmer med kalkhalten i jorden, men jag tror att vi kan vara alldeles övertygade om att konstgödseln har en mycket stor inverkan just på dessa förhållanden. Jag gläder mig åt att jordbruksministern i svaret säger att han kommer att noga följa denna fråga och ta så allvarligt på den som den verkligen förtjänar.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för den senaste delen av svaret, där jordbruksministern säger att man, om det skulle visa sig att den för höga nitrathalten har ett klart samband med konstgödseln, i framtiden fär tänka sig att reglera användningen av den. Det är nog den enda tänkbara vägen att gä. Jag vill här nämna att man för att få ner nitrathalten bl.a. försökt att omdisponera färskvattenuttagen till brunnar med lägre nitratvärden, och man har också försökt hitta nya brunnar med lägre nitratvärden. Främst satsar man på att försöka få vattenuttag ur berggrunder. Den kemiska reduktionen, som är en ytterligare metodik, ställer sig förmodligen i dagens läge alldeles för dyr för de flesta kommuner. Skälet till att jag återigen begärt ordet, herr talman, är att man i Höganäs kommun i dag inte har möjlighet att stänga av det nitrathaltiga vattnet, vilket svarar för en stor del av vattenförsörjningen. Då är det naturligtvis forskningsvägen man fär gå fram, samtidigt som man satsar på en bättre vattenförsörjning. Att detta är ett stort problem i Skane har sagts länge i debatten, och det är möjligt att frågan kommer närmare sin lösning i samband med att Bolmenprojektet realiseras. I dag är många mödrar oroade, och jag förstår deras oro, även om jag på intet sätt instämmer i vissa sensationsskribenters artiklar om död för spädbarn etc.

Herr talman! Jag hade tänkt att svaret på denna fråga ändå skulle verka i lugnande riktning. Det är ju inte första gången man har diskuterat frågan om nitrat i vattnet och snabbt vidtagit ätgärder. För två år sedan upplevde man samma situation i Landskrona, där man fann att vissa vattentäkter hade för hög nitrathalt. Man skred omedelbart till aktion genom att helt enkelt utspäda — blanda — de olika vattentäkternas vatten i vattenreservoaren där. På det sättet fick man fram ett vatten vars nitrathalt var helt acceptabel. Man bör också påpeka att Världshälsoorganisationen ansett att man kan ha 100 milligram nitrat per liter vatten utan risk, medan de här uppmätta värdena ligger på 48-50 milligram. Det är höga värden. Socialstyrelsen har sagt att det är det absoluta taket. Det är alldeles klart att man måste vidta åtgärder i detta fall. Jag kan tyvärr inte exakt säga hur det ligger till i Höganäs — det har jag inte undersökt. Jag vet bara att den 2 december kommer kommunen, länsläkaren och länsstyrelsens naturvårdssektion att ha ett möte där de skall diskutera vilka ätgärder man kan vidta för att lösa frågan betryggande. Till herr Sjöholm vill jag säga att det pågår en intensiv forskning på detta område. Men det är med lantbrukhögskolans forskning som med all annan forskning: ibland får man inte alla de bidrag man vill ha. För att fullfölja den forskning jag nämnt har anslag emellertid inte uteblivit. För övrigt är det inte, som herr Sjöholm vet, regeringen som delar ut anslag till speciella forskningsprojekt, utan det får forskningsråden göra. På detta omrade har det pägått forskning i över tio år, och den kommer att fortsätta även i framtiden. Och så tillbaka till mötet i Ultuna. Där rådde inte någon hundraprocentig enighet om att konstgödningen medförde skadliga effekter. Jag följde den debatten mycket noga och kunde konstatera att de som sade att konstgödningen var skadlig för vattnet fick publicitet. medan de som sade att den nog inte var så farlig inte fick någon publicitet.

Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har under riksdagens varsession frågat mig om regeringen avser att ta upp till prövning fragan om ett betryggande skydd mot samhällsfarliga konflikter, så att tredje man - dvs. allmänheten — kan hällas så långt möjligt skadeslös vid arbetskonflikter inom olika delar av statens och kommunernas verksamhet. Regler som syftar till att begränsa samhällsfarliga konflikter finns intagna i huvudavtalen för den statliga och den kommunala sektorn. Det statliga huvudavtalet brukar kallas Slottsbacksavtalet. I det avtalet finns regler om en särskild nämnd, statstjänstenämnden. På det kommunala området finns den s.k. centrala nämnden. Arbetsmarknadsnämnden, skapad genom Saltsjöbadsavtalet år 1938, har bl.a. i huvudsak samma funktioner i fråga om samhällsfarliga konflikter på den enskilda sektorn som dessa nämnder har på den offentliga. Under arbetskonflikterna på den offentliga sektorn vintern 1971 hänsköts till nämnderna en rad frågor huruvida olika konfliktätgärder var ägnade att otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner. I de fall nämnderna kom fram till att en åtgärd var att anse som samhällsfarlig respekterades deras utlåtanden av parterna. Konflikten fick emellertid allt större omfattning. I början av mars mänad omfattade den ca 50 000 statliga och kommunala tjänstemän. Det var i det läget som riksdagen antog den s.k. fullmaktslagen. Som förutsättning för att Kungl. Maj:t skulle få ingripa med stöd av lagen gällde att det hade vidtagits stridsåtgärder som hotade ”väsentliga medborgarintressen”. I samband med dessa händelser uttalades från regeringens sida att man — när konflikterna var över — borde granska förhandlingssystemet för de offentligt anställda tjänstemännen. SACO har senare sagt upp Slottsbacksavtalet. Det innebär att detta avtal upphör att gälla vid utgången av år 1971 i förhållande inte bara till SACO utan också till de övriga huvudorganisationerna på det statliga området. Förhandlingar kommer nu att tas upp mellan statens avtalsverk och de statsanställdas organisationer om ett nytt huvudavtal. Det blir en given utgångspunkt för avtalsverket att i dessa förhandlingar söka nå fram till en ordning som innefattar ett tillfredsställande skydd mot samhällsfarliga konflikter på det statliga området. Vad man på detta sätt kan uppnå påverkar givetvis frågan om vilka atgärder som i övrigt kan behöva vidtas. Det allmännas uppgifter skiljer sig i stor utsträckning från den enskilda sektorns. Det kan mot bakgrund av nu vunna erfarenheter knappast bestridas, att arbetsinställelser på vissa offentliga verksamhetsområden drabbar samhälleliga intressen på ett mera direkt sätt än konflikter på den enskilda arbetsmarknaden, även om ocksa dylika konflikter kan få mycket kännbara verkningar för hela samhället. I vad gäller vissa slag av verksamhet, som uteslutande bedrivs av samhället, är det uppenbart att det vid en jämförelse med enskild verksamhet föreligger en väsentlig skillnad i fråga om arbetskonflikters samhällsfarlighet. Medborgarna har rätt att ställa krav på att viktiga samhällsfunktioner skall upprätthållas. Detta gäller framför allt i fråga om myndighetsutövning men också t.ex. olika former av serviceverksamhet. Inom regeringen har fragan om handläggningen noga övervägts. Mitt svar till herr Johansson blir att regeringen för närvarande inte avser att ta upp frågan om skydd mot samhällsfarliga konflikter. Regeringen har i stället funnit att övervägande skäl talar för att parterna först bör ges tillfälle att ingående pröva frågan förhandlingsvägen.